Fru talman! Vi har diskuterat stödområdesindelningen en hel del i utskottet. Vi har försökt att utgå från en helhetssyn. Vi har gemensamt kommit fram till att det skall göras vissa justeringar i Jämtlands län. När det gäller Värmland förutsätter vi att Storfors och Kristinehamn fortfarande kommer att var inplacerade i ett tillfälligt stödområde. Det har varit svårt att hävda någonting annat, eftersom t.o.m. Länsstyrelsen i Värmland har avgett ett remissvar, där man säger att det inte finns någon större anledning att korrigera nuvarande stödområdesindelning. Över huvud taget har det på senare tid gått förhållandevis bättre för Värmland. Det är naturligtvis väldigt viktigt -- det anser vi alla värmlänningar -- att högskolan i Karlstad får fasta forskningsresurser. Vi i utskottet påpekar att detta vore helt naturligt. Högskolorna i Karlstad och i Fyrstadsområdet bör få del av de regionalpolitiska medlen. När det däremot gäller fördelningen av fasta forskningsresurser anser vi, liksom utbildningsutskottet, att detta är en fråga som bör tas upp i forskningspropositionerna. Eftersom Kristina Svensson talar så varmt för Värmland förutsätter jag att hon stöder reservation 30 som handlar just om de 800 miljoner kronorna som man vid en föredragning på Länsstyrelsen i Värmland såg som väldigt positivt. Över huvud taget såg man från olika myndigheter i Värmland mycket positivt på den regionalpolitiska propositionen.

Fru talman! Kristinehamn och Storfors skall fortsättningsvis tillfälligt ingå i stödområdet. Vi anser inte att argumentet att det är en förhållandevis god utveckling -- som Isa Halvarsson förde fram -- i Värmland är tillräckligt. Man måste ju precisera vad det är som man jämför med. Jag kan inte tycka att det är fråga om en god utveckling. Det är fortfarande betydande problem när det gäller industrin och arbetslösheten. Vi anser att man borde föra in Kristinehamn och Storfors i ett permanent stödområde. När det gäller högskolan i Karlstad är det alldeles självklart att de stora greppen skall tas i forskningspropositionerna. Men det är viktigt att vi ständigt lyfter fram den betydelse som högskolan har som just utvecklingsfaktor. Man behöver verkligen markera högskolans betydelse också när regionalpolitiken diskuteras. Det är inte en diskussion som enbart skall föras när man diskuterar utbildningspolitik.
Fru talman! Det är alldeles riktigt. Därför står det också väldigt mycket både i betänkandet och i den regionalpolitiska propositionen om utbildningens betydelse i regionalpolitiken. Högskolorna är ju en jätteviktig motor liksom komvux och gymnasieskolor. Vi från Värmland har samfällt hela tiden arbetat för högskolan i Karlstad och den tekniska utbildningen där, eftersom det finns en dålig teknisk utbildning och kompetens i området.
Fru talman! Det är väldigt viktigt att vi från länet samfällt arbetar på att förstärka högskolan i Karlstad. Vi har nu fått civilingenjörsutbildning i samverkan med Chalmers, och det är något som vi hoppas mycket på just för utvecklingen i länet. Det är bra, tycker jag, att alla vi riksdagsledamöter från Värmlands län förstärker våra insatser för att få en bättre högskola.

Fru talman! Det är riktigt att vi i vår motion inte har konkretiserat våra förslag. Vi har pekat på strategiska områden som vi anser är nödvändiga för att vi skall få en bättre utveckling i Värmland. Jag hoppas att en majoritet här i kammaren stöder våra förslag nästa gång de här frågorna tas upp. Framför allt tänker jag då på detta med en särskild strategi för bruksorterna.

Fru talman! Högskolan i Karlstad är motorn för hela utvecklingen i Värmland. Det är vi rörande överens om. Att vi måste få fasta forskningsresurser dit är vi också överens om. Vi skall jobba för detta. Dessutom tycker jag att den civilingenjörsutbildning som nu har startats är ett bra steg på vägen. I den regionalpolitiska propositionen talas det också om medel till de små och mindre högskolorna. Där kommer Karlstad in i bilden. Medel kan alltså gå till Karlstad också. Sedan vill jag peka på det som man i utbildningsutskottet nu justerat när det gäller forskning och utbildning. Ganska stora resurser skall nu tas från löntagarfondsmedel. Vi har därmed möjligheter att få mera pengar till forskning -- kanske bl.a. när det gäller olika industristiftelser och, inte minst, skogsråvaran som är så viktig för Värmlands del. Kristina Svensson talade om kvinnliga företagare och om stödet till dessa. I mitt huvudanförande tidigare i dag redogjorde jag för de olika åtgärder som har vidtagits i det avseendet. Det är faktiskt ganska mycket som har gjorts för kvinnliga företagare, och detta är nödvändigt. NUTEK kan t.ex. ge stöd till rådgivning för kvinnliga företagare. Jag tror att det är elva tolv stycken som jag har träffat i Värmland. De har ett mycket fint arbete på gång, och de ser fram mot olika verksamheter. De nya utvecklingsbolagen, som ersätter utvecklingsfonderna, skall också ägna särskild uppmärksamhet åt kvinnliga företagare så att de kan få hjälp. Utvecklingsfonderna kan också ge nyföretagarlån som understiger 100 000 kr, något som det tidigare har varit ganska svårt att få. Mikrostödet på 20 000 kr är ett stöd anpassat till kvinnors företagande. Dessutom har kvinnorna själva efterfrågat ett enkelt stöd till mindre satsningar. Ett sådant finns med här. Även landsbygdsstödet finns med här. Vidare har stödet till kooperativa företag stärkts, och ytterligare 50 miljoner kommer från finansutskottet -- pengar som skall gå till Industriochnyföretagarfonden för att hjälpa kvinnliga företagare. Mycket är alltså på gång när det gäller att stödja kvinnligt företagande, så vi är ganska ense om att så skall ske. Det blir förhöjt länsanslag. Om också de 800 miljonerna beviljas kommer det att finnas ytterligare medel för Värmland -- medel som vi är mycket angelägna om att få. Tala med Länsstyrelsen i Värmland, Kristina Svensson! Då får Kristina Svensson höra att olika projekt är på gång där. Man kan starta när man får de resurser som är påtänkta. Genom att stödja reservationen om 800 miljoner kommer det att kunna finnas mera pengar i länsanslagen.
Fru talman! När vi talat om högskolan har vi kanske mest talat om forskning och forskningsanknytning. Men vi skall inte bortse från att även grundutbildningen är betydelsefull. Vi har tidigare under det här riksmötet tagit upp frågan om behovet av fler platser i grundutbildningen. Men vi fick väl inte riktigt övriga riksdagsledamöter från Värmland att gå med på det förslaget. Det är att beklaga. Jag tycker att det är bra att man i detta betänkande tydligare markerar vikten av kooperativa utvecklingscentrum. Jag tror att sådana är väldigt viktiga just för kvinnors företagande och för kvinnors möjligheter att starta små egna företag. Det är en form som fungerar väldigt bra, och den har vi god erfarenhet av i Värmland. Det tycker jag är positivt här.
Fru talman! När det gäller högskolan i Karlstad kan jag säga att vi vill ha nya utbildningsplatser och forskning. Det är nödvändigt för oss, och det här kommer vi att jobba för också i fortsättningen. En sak som jag skulle önska beträffande högskolan i Karlstad är att man där finge en entreprenörsutbildning. Det finns många olika grenar i dag som skulle kunna falla in här. Med ytterligare litet resurser skulle man kunna starta nämnda utbildning. Som jag har sagt tidigare i dag utbildas vi väldigt mycket till löntagare men väldigt litet till entreprenörer. Vi behöver nya företagare och nya entreprenörer. Därför behövs det satsningar både på gymnasial nivå och på högskolan. Sedan till frågan om kooperativa företag. Också sådana är viktiga för utvecklingen i länet, och många har startats inte minst inom bl.a. omsorgen. Det gäller då särskilt på glesbygden. Detta finns också med i betänkandet.
Fru talman! Entreprenörsutbildning är kanske något som vi skulle kunna utveckla vidare. Vad jag ser som angelägnast just nu när det gäller högskolan är ändå att den utbildning, den forskning och den uppdragsutbildning som finns inom kombinationen riskcentrum och högskola kan sättas i sjön och kan utvecklas. På samma sätt finns det mycket att göra på miljösidan där vi har speciella förutsättningar. Men de frågorna får vi återkomma till.

Fru talman! Regeringens regionalpolitiska proposition emotsågs med stort intresse, inte minst av oss kvinnor. En av frågorna var om kvinnorna för första gången skulle bli synliga i regionalpolitiken. I propositionen Bygder och regioner i utveckling sägs det att regionalpolitiken bör utformas utifrån ett könsperspektiv. Kvinnors och mäns behov och förutsättningar skall beaktas i det regionala utvecklingsarbetet. Samtidigt behöver särskilda insatser för kvinnor göras. Behovet av dessa särskilda insatser bottnar i att män även här utgör norm. Regelverk utformat utifrån mäns behov och förutsättningar passar inte kvinnorna och gör dem osynliga. Kvinnor är underrepresenterade som företagare. Deras företag är i sin tur underrepresenterade bland de företag som har fått regionalpolitiskt företagsstöd. Jag har med glädje noterat att regeringen anser att företagsstöden bör fördelas jämnare mellan kvinnor och män. Landsbygdsstödet skall i princip inte ha någon nedre beloppsgräns och skall även kunna lämnas till s.k. mjuka investeringar. Företagsstöden är inte heller begränsade till aktiebolag. Detta kommer att underlätta för kvinnor som föredrar kooperativ företagsform eller enskild firma. Det är positivt att landsbygdsstödet kompletteras med förstärkt rådgivning. Jag noterar att kvinnors företagande skall främjas i hela landet. Aviserade förändringar av låneregler, så att de bättre passar kvinnligt företagande, emotses med intresse. Det glädjer alla berörda och även mig som motionär att tankarna kring regionala resurscentrum, kraven på sådana och även krav på ett nationellt centrum har fått genomslag i propositionen. Betänkandets skrivning öppnar för en bred verksamhet inom dessa centrum. Nu gäller det att alla krafter samlas och att det bildas nätverk. Kvinnor själva ute i länen måste formulera behoven och ge riktlinjer för hur det regionala resurscentrumet skall se ut. Behoven och förutsättningarna är olika, därför kommer det helt säkert att se olika ut i skilda län. Det nationella centrumet kommer att växa fram utifrån signaler från de olika regionala centrumen. Det är viktigt att Kvinnokrafts erfarenhet och kompetens tas till vara och att centrumet får en så självständig ställning som möjligt. Regleringsbrevets utformning är viktig för framtiden. Kvinnorna och deras speciella behov som företagare är nämnda i propositionen och i betänkandet. Verktyg är nu givna för utveckling. Nu återstår att detta synsätt silar ner till länsmyndigheter och deras tjänstemän.

Tora Friberg har i sin bok, som hade gett namn till seminariet, ett par slående exempel på ''goddagyxskaft-svar'' på kvinnors önskemål. Forskare i Umeå satsar t.ex. på att få fram en skördetröska för åkerbär. Då skall man ha i minnet att åkerbär odlas på sammanlagt 5 hektar i Sverige. Åkerbärsodlaren i Korsträsk, en kvinna, har inte alls frågat efter en maskin utan tycker tvärtom att den är onödig. Däremot skulle hon vara mycket hjälpt av forskning på sprutbekämpningsmedel mot ohyra och ogräs, som lämpar sig specifikt för åkerbär. Det förekommer alltför ofta att en idé, via tjänstemän, sprids till så många företagare att marknaden förstörs. Alla odlare i Norrbotten kan ju inte försörja sig på att odla svarta vinbär. Fru talman! Det är viktigt och nödvändigt att kvinnorna nu syns i regionalpolitikens teorier. Det är livsnödvändigt att kvinnorna hörs och blir respekterade i regionalpolitiken i praktiken.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen 7 i det regionalpolitiska betänkandet. Utskottets majoritet avslår vår norrbottniska, socialdemokratiska motion om att Högskolan i Luleå skall få del av de 30 miljoner kronor för utvecklingsverksamhet som arbetsmarknadsministern skall dela ut till vissa högskolor i stödområdet. Den socialdemokratiska reservationen innebär bifall till motionen. De norrbottniska socialdemokraterna i kammaren har ansett att Högskolan i Luleå har behov av utvecklingsmedel. Högskolan i Luleå har i dag närmare 6 000 studenter. Den har en teknisk fakultet. Men mer än hälften av studenterna följer utbildningar utanför det tekniska och det naturvetenskapliga området. Det hör till saken att Högskolan i Luleå inte har medel för forskningsstödjande åtgärder för denna icketekniska del. Fru talman! Samverkan mellan teknisk utbildning och forskning och andra fakultetsområden är ett angeläget utvecklingsområde för att utveckla teknikområdet, men också för kontakt med det omgivande samhället. Då de icke-tekniska utbildningarna vid högskolan fortfarande saknar forskningsöverbyggnad, trots den stora omfattningen och den vikt som de har vid högskolan, försvåras denna samverkan. Mot den här bakgrunden bör även Högskolan i Luleå, som verkar inom stödområdet, ges möjlighet att erhålla del av de 30 miljoner kronor som arbetsmarknadsministern avser att fördela. Fru talman! Betänkandet tar också upp den större frågan om forskningsstödjande medel i allmänhet till Högskolan i Luleå. Det råder en mycket speciell situation för högskolan när det gäller medel för forskning. Den har, som jag sade tidigare, ca 6 000 studenter. 2 000 finns inom civilingenjörsutbildningarna, för vilka det finns en teknisk fakultet. Men för resten av högskolans verksamhet -- lärarutbildningar, filosofie-kandidatutbildningar, filosofie-magister-utbildningar och ekonomutbildningar -- finns det inga forskningsanslag. Inom det tekniska området är resurserna för utbildning och forskning vid Högskolan i Luleå faktiskt ungefär lika stora -- 115 miljoner för utbildning och 111 miljoner för forskning. Men utbildningar inom det samhällsvetenskapliga området, som jag räknade upp, omsluter 106 miljoner kronor, medan forskningsanslaget inom det området faktiskt är 0 kr. Högskolan i Luleå måste därför få de ekonomiska resurser som krävs för att den skall kunna ge sina lärare inom andra sektorer än de tekniska samma möjligheter till forskningsanknytning som andra lärare i det svenska högskolesystemet. Det är också viktigt med ett basanslag för forskning för att högskolan skall kunna dra till sig ytterligare forskningsmedel. Fru talman! Mot den bakgrund som jag har beskrivit har vi socialdemokrater här i kammaren i några års tid motionerat om att Högskolan i Luleå skall tilldelas resurser för forskningsstödjande åtgärder för den samhällsvetenskapliga delen av högskolan. De här kraven har den borgerliga majoriteten gång på gång, och så sent som för en månad sedan, avslagit. Men nu händer något märkligt som förmodligen beror på att det snart är val. I det betänkande som vi nu behandlar skriver den borgerliga majoriteten att man skall överväga hur Högskolan i Luleå skall få de här forskningsresurserna. Man erkänner -- det är bra och inte en timme för tidigt -- att Högskolan i Luleå kan behöva forskningsresurser till den icketekniska delen, men enligt den borgerliga majoriteten skall högskolan behöva vänta i bortåt tre år innan pengarna kommer. Detta tycker jag är uppseendeväckande av flera anledningar. För det första finns det nu pengar att fördela till Högskolan i Luleå för forskningsstödjande åtgärder. Under anslaget C 47 i Utbildningsdepartementets budget finns pengar kvar att fördela för nästa budgetår. Härifrån skulle högskolan kunna erhålla medel. För det andra satsar regeringen stora summor på forskning i dessa tider. Man gör ett stort politiskt nummer av det. Löntagarfonderna slaktas och pengar i massor skall fördelas. Men när det gäller fördelningen av medel för forskningsstödjande åtgärder till Högskolan i Luleå skall högskolan behöva vänta till dess att regeringen har övervägt frågan inför den forskningspolitiska propositionen och eventuellt kommer fram till att det skulle vara nödvändigt att fördela pengar. Jag tycker att riksdagen skall snabba på forskningsutbyggnaden vid Högskolan i Luleå. Den socialdemokratiska reservationen 7 innebär, som jag sade, ett bifall till vår motion om att Högskolan i Luleå skall få del av de 130 miljoner som arbetsmarknadsministern skall fördela. Den innebär också att en kommande socialdemokratisk regering redan till vintern kan komma med ett förslag om ytterligare forskningsresurser till Luleå. Det är en väsentlig skillnad jämfört med att i nära tre år vänta på att borgerligheten skall överväga frågan inför den forskningspolitiska propositionen. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till den socialdemokratiska reservationen. Till sist vill jag bara säga att jag är mycket glad över att utskottet, bl.a. med anledning av en socialdemokratisk motion från Norrbotten, har ett tillkännagivande till regeringen om att Älvsbyns kommun skall kunna få ytterligare regionalpolitiskt stöd.

Herr talman! Låt mig börja med att påminna om att EES-avtalet är mycket viktigt för Sverige. Det gör att vi, liksom övriga EFTA-länder med undantag av Schweiz och Liechtenstein, är med i den inre marknad som har etablerats i Västeuropa. Det gör att vi kan handla på den västeuropeiska marknaden på någorlunda lika villkor med länder och företag som finns inom den europeiska unionen. Det finns fortfarande skillnader. Det finns fortfarande vissa handikapp kvar för svenska företag, men i viktiga delar innebär EES-avtalet ändå möjligheter till konkurrens på lika villkor. Det är kanske också viktigt att säga att detta är betydelsefullt för företag som är verksamma i Sverige. Ibland brukar man påminna om att våra storföretag redan finns i EU. Det är ju riktigt. Men för de produktionsenheter som är verksamma i Sverige är det viktigt att vi tar bort olika typer av byråkratiska hinder för handel och samverkan med övriga Västeuropa. Det är viktigt att vi finns med på den inre marknaden. Det är viktigt att EES avtalet fungerar väl och smidigt. När det är sagt vill jag också instämma i att det finns bekymmer, precis som har framförts från Vänsterpartiet. Nackdelen med den lösning som EES-avtalet innebär är ju att vi måste ha en gemensam lagstiftning för hela detta område, men vi deltar inte fullt ut i den beslutsprocess som leder fram till den gemensamma lagstiftningen. Vi finns inte med i de viktigaste beslutsinstanserna, i EU:s ministerråd, i EU-parlamentet och det finns inga svenskar i EU-kommissionen osv. Den situation som riksdagen står inför vid det här tillfället är litet speciell. Den kommer rimligen inte att upprepas. Att vi har fått en så oerhörd anhopning av lagstiftningsärenden beror på den förhandlingsteknik som man hade. Man satte en ''deadline'' för vilken lagstiftning som skulle tas med i huvudavtalet. All lagstiftning som kommit därefter har nu samlats i den proposition som vi skall behandla just nu. Detta har naturligtvis skapat ett speciellt läge. Det hela förvärrades av att EES-avtalets förverkligande försenades genom en utdragen och besvärlig ratifikationsprocess. Det gick ett år mer än vad man hade tänkt sig. Därför får vi plötsligt en stor bunt på riksdagens bord. Det är två och ett halvt års EES-lagstiftning. Det är ett orimligt förfaringssätt. Men att å andra sidan, som Vänstern vill, återremittera det här och komma igen i ett antal propositioner i höst innebär att viktiga delar av EES-avtalet förblir ur spel fram till dess att vi har kunnat gå igenom den här apparaten. Det vore ganska skadligt för Sverige. Vi står här i en litet kärv valsituation. Vill vi att EES-avtalet skall fungera väl och fungera nu måste vi anta den här gemensamma lagstiftningen. Vill vi ha den omsorgsfulla process, när det gäller hanteringen, som vi egentligen borde ha får vi acceptera att EES-avtalet inte kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt i ytterligare ett halvår. Jag tror att det vore mycket olyckligt. I synnerhet som de frågor som ligger i propositionen trots allt knappast är av den arten att de motiverar ett stort uppskov. Herr talman! Det finns naturligtvis ett kvarstående principiellt problem som vi får hantera även fortsättningsvis. När väl en ny lagstiftning för den inre marknaden har passerat EU:s och EES organ och kommer på riksdagens bord är riksdagens valfrihet när det gäller hanteringen inte särskilt stor. Det gäller att anta eller förkasta de regler som har antagits i EES-kommittén. Om vi antar dem är allting frid och fröjd. Om vi förkastar dem innebär det att vi eroderar EES-avtalet. Om det sker för ofta upphör EES-avtalet att fungera. Därför upplever många av oss inte EES-avtalet som en bra långsiktig lösning ur demokratisk synvinkel. Det är därför som vi anser att det är viktigt att Sverige tar ett steg vidare och blir fullvärdig medlem i den europeiska unionen. Det medlemskapet innebär att vi finns med i de viktigaste beslutsinstanserna och att vi finns med i hela den lagstiftningsprocess som leder fram till de gemensamma reglerna. Då är vi inte längre i en situation där vi i efterhand har att anta eller förkasta något som andra i praktiken har beslutat om och där vi är nödda att anta det mesta om vi vill att EES-avtalet skall fortsätta att gälla och att Sverige skall kunna fortsätta att delta i den inre marknaden. EES-avtalet är en bra övergångsordning. EES avtalet skulle också vara godtagbart som något slags näst bästa lösning om medlemskapet inte stod till buds för oss. Men om vi vill ha en fullvärdig demokratisk hantering av de bestämmelser som skall gälla också i Sverige är medlemskap den väg som vi bör använda. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill först erkänna att jag naturligtvis tycker att det är ett dilemma att vi på det här sättet har kommit i tidsnöd. Jag har också förklarat varför vi har kommit i den situationen. Jag tycker inte att det är tillfredsställande, men jag bedömer att om vi skulle göra som Vänstern förordar, dvs. skulle avslå propositionens förslag nu och återkomma i ett antal propositioner under hösten, skulle de negativa konsekvenserna för svenskt näringsliv och för svensk ekonomi bli värre, och därför får vi godta den föreslagna hanteringen. Om sedan några fackutskott inte har lagt ned den omsorg som de borde ägna åt dessa frågor kan jag inte bedöma. Vi har i varje fall från utrikesutskottet tillsett att alla fackutskott skulle få möjligheter att yttra sig över de delar av lagstiftningen som faller inom deras kompetensområde. Vi förutsätter att man har gjort detta med den omsorg som krävs. Detta är den integration av EES-mekanismen som är rimlig. Eftersom avtalet bygger på en process där vi omvandlar de gemensamma EES-reglerna till svensk lagstiftning, använder vi också en i Sverige normal lagstiftningsprocedur. Innan beslut fattas i kammaren bereds ärendet alltså av vederbörande utskott, antingen så att utskottet direkt förelägger kammaren ett förslag eller så att det får en underremiss från ett annat utskott. Det är alltså en fullt normal lagstiftningsprocess som vi använder i samband med EES-avtalet. Vid ett medlemskap blir det en annan ordning. Då tas de avgörande besluten i stor utsträckning i ministerrådet. I det sammanhanget måste vi ha en ordning där riksdagen får ett avgörande inflytande över Sveriges agerande i ministerrådet. Det är den lösning som vi har förordat, med en EU-nämnd som skall garantera riksdagens kontroll över de ställningstaganden som Sverige gör i ministerrådet. När det gäller Vänsterns önskemål om att man skall omförhandla EES-avtalet finns det verkligen utrymme för förtydliganden från Vänsterns sida. EES-avtalet bygger på att vi är med i den inre marknaden och i huvudsak, om också med vissa undantag, omfattas av det gemensamma regelsystemet. Där finns alltså inte särskilt mycket ändringsutrymme. Man är antingen med eller inte med. Man skulle också kunna tänka sig en annan beslutsordning, men vi kan inte rimligen föreställa oss att vi skall kunna delta i EU:s beslutsprocess, om vi står utanför EU. Om Vänstern vill att vi fullvärdigt skall kunna delta i denna beslutsprocess, måste vi finnas med i ministerrådet, i EU kommissionen och i EU-parlamentet. Vägen fram till att komma med i de organen går inte via en omförhandling av EES-avtalet utan är att gå med som fullvärdig medlem. Det är alltså det som Vänstern i så fall borde förorda.

Herr talman! Det var litet synd att Hans Andersson inte ville gå in på vad Vänstern egentligen menar med omförhandling av EES-avtalet. Jag har förstått att det är Vänsterns stora alternativ i EU debatten, men ingen vet egentligen vad Vänstern menar med detta och vilket slags avtal man egentligen tänker sig. Tydligen är det fråga om något slags idealavtal, där vi får EES-avtalets alla fördelar, har samma inflytande som om vi vore fullvärdiga medlemmar men ändå har lika stor självständighet som om vi inte ens omfattades av EES-avtalet. Det verkar vara något sådant som man är ute efter, och var och en förstår då att detta bara är ett stort illusionsmakeri. Jag tycker att det är synd, eftersom vi behöver en seriös debatt om olika alternativ för den händelse att det inte blir ett medlemskap. Jag håller däremot med om vikten av att vi har en väl fungerande demokratisk process när vi hanterar EES-frågor. Den process som vi skall ha i riksdagshanteringen är den normala riksdagsprocessen, dvs. att lagstiftningsärendena kommer som propositioner till riksdagen och behandlas i alla berörda fackutskott innan de avgörs här i kammaren. Det har nu varit svårhanterligt på grund av den stora mängden, men det är något som rimligen inte kommer att upprepas, utan ärendena skall nu komma till riksdagen i den takt som de passerar EES Det gör att det rimligen bör vara fullt möjligt att hantera detta i normal riksdagsordning framöver. Grundproblemet, som vi inte kommer runt, är att vi inte kan göra våra egna varianter. Vi har att anta eller förkasta de förslag som föreläggs oss. Om vi förkastar dem, innebär det att vi successivt urgröper EES-avtalet. Det ger en begränsad handlingsfrihet. EES-avtalet står förvisso på egna ben. Hade vi inte alternativet medlemskap att räkna med, skulle vi ha fått lov att leva med EES-avtalet. Det är mycket viktigt för oss. Nu finns det ett demokratiskt bättre alternativ som står till vårt förfogande, nämligen att bli fullvärdiga medlemmar. Då bör vi välja det. Det tillgodoser de önskemål ur demokratisk synpunkt som bl.a. Vänstern har pekat på, där EES-avtalet skapar problem.

Herr talman! När jag röstade nej till EES-avtalet hösten 1992, var det av två skäl. Jag tyckte för det första att frågan handlagts på ett synnerligen otillfredsställande sätt. Propositionen lades fram sent på våren, och riksmötet förlängdes en vecka efter att ledamöterna åkt härifrån. Därmed fick vi inte sommaren på oss att tänka igenom motioner. Hela realbehandlingen i alla utskott skedde under sommaruppehållet. Utskott efter utskott smög omkring i de tomma korridorerna, utan massmediebevakning och utan att kunna samråda med sina riksdagsgrupper, ställa frågor till statsråd etc., som när rikdagen är samlad. När riksmötet åter öppnats i oktober återstod bara ett par sammanträden i EES-utskottet, som justerade det enorma betänkandet den 22 oktober. Då var flera rättsakter som antogs fortfarande inte översatta till svenska. Vi hade inte behövt jäkta igenom denna stora fråga på detta vis. För det andra är jag skeptisk till själva idén att vi skall behöva ta över alla EG:s lagar, l'acquis communautaire. Självfallet kan man utveckla ett nära handelssamarbete, en gemensam arbetsmarknad m.m. önskvärt utan att ha alla lagar och detaljbestämmelser gemensamt. De nordiska staterna har visat detta. Vad jag vet har vi inte skickat barnbidrag till norska eller finska familjer när pappa jobbar i Sverige. Nog är en del EES regler bra märkliga. Och i Nordamerika har man just slutit NAFTA-avtalet mellan Mexiko, USA och Kanada. Det skulle inte falla t.ex. Kanada in att ta över Amerikas förenta staters lagar, när nu handelsutbytet intensifieras. Varför skall vi behöva ta över EU:s? Alltnog. Riksdagen beslöt ratificera EES-avtalet, och jag är nu villig att leva med det. Vi har det för näringslivets skull, och jag är övertygad om att, förnuftiga som ju alla inblandade parter är, vi kan anpassa det så att det fungerar allt smidigare. När vi nu beslutar om detta tilläggsavtal eller den s.k. skarv-acquisen är det sista gången riksdagen behöver uppleva förödmjukelsen att få över ett paket på en gång med hundratals rättsakter, som ingen har en möjlighet att sätta sig in i ordentligt. Hädanefter förväntar sig riksdagen, enligt utrikesutskottets skrivning, att propositioner om nya rättsakters innebörd och konsekvenser kommer att redovisas mer fullständigt. Självfallet bör vi också föreläggas en lag i taget, allteftersom de antas av EES-kommittén. Det är viktigt att alla lagar blir föremål för debatt och att riksdagens synpunkter inhämtas innan regeringen tar ställning i EES-kommittén och därmed i praktiken har bundit Sverige. Riksdagen bör också överväga om inte det utskott som har sakkunskap inom berört område också bör lämna betänkandet till riksdagen, i stället för som denna gång endast yttra sig till utrikesutskottet. Detta är också sista gången vi måste ta över lagar som vi inte har varit med och stiftat. EES-avtalet som trädde i kraft den 1 januari i år ger oss nämligen en inte obetydlig möjlighet att påverka EG:s fortlöpande lagstiftning. Vi kan alltså påverka genom EES. EFTA och EG har alltid samarbetat bra och är varandras största handelspartner. Grunden för min optimism är att EU också i framtiden kan förväntas gärna vilja behålla tillträde till EFTA:s marknader. Eftersom varje EFTA-land har vetorätt mot nya rättsregler i EES och EU, liksom vi har ett intresse av att EES fungerar, finns motivet att lyssna på oss när nya EG-lagar utformas. Den praktiska möjligheten har vi. I riksdagens beslut i november 1992, efter EES-utskottets betänkande 1992/93:EU1 på s. 141 och framåt beskrivs hur det fortsatta EES-avtalet skall utvecklas. EES ger oss, enligt riksdagsbeslutet i november 1992, följande möjligheter att påverka: För det första: EES-avtalet ger oss initiativrätt. Sverige och andra EFTA-länder som är med i EES har rätt att ta initiativ till nya regler i EG. Inom EG området får inte de enskilda EG-länderna ta några egna initiativ, utan endast kommissionen har initiativrätt. För det andra: EES-avtalet ger oss reell påverkan. Expertkommittéerna tillmäts stor betydelse för beredning och utveckling av EG:s olika rättsakter. Det är i praktiken där som de allra flesta besluten fattas, enligt Danmarks EU-ambassad. Experter eller representanter för EFTA-länderna får samverka med expertkommittéerna. De skall vara jämställda med EG-medlemsstaternas experter i beredningsarbetet. För det tredje: Vi får tillgång till tidig information. Samtidigt som EU-kommissionen överlämnar sitt förslag till ministerrådet skall den överlämna kopior av detta till de EFTA-stater som är med i EES. På detta stadium kan parterna från EG-sidan och EFTA-sidan preliminärt utbyta åsikter i EES kommitten när någon begär det. Under den därpå följande fasen, dvs. under den tid då förslaget behandlas vidare enligt EG:s interna regler, skall frågan parallellt beredas inom EES genom en fortgående informations och samrådsprocess mellan parterna på EES-området. För det fjärde: Det är ingen automatik inom EES. När EG-lagar antagits i EU blir de inte automatiskt gällande i EES. För detta krävs ett enhälligt beslut i EES-kommittén. Om EES-kommittén inte kan enas anses den berörda delen av rättsakten suspenderad. Sverige behåller alltså sin suveränitet med EES avtalet och har ändå en hel del att säga till om när nya regler i EG utarbetas inom de områden som berör EES, dvs. det som rör näringslivet. Fortfarande gäller vår grundlag, att riksdagen ensam ansvarar för all lagstiftning och annan normgivning i landet. Vi lämnar inte över någon suveränitet till EU. EES är inte ett lydstatsavtal, lika litet nu som när förespråkarna försäkrade detta i debatten innan beslutet fattades. Nu argumenterar EU förespråkarna att EES ändå tvingar oss att lyda och att det då är bättre att vara med och fatta besluten genom att gå med i EU. Jag anser inte att argumenteringen håller. Finessen med EES är att vi samarbetar utan att tvingas. Om Sverige blir EU medlem blir EG:s rättsregler däremot automatiskt gällande i Sverige och tar över svensk lag, även grundlag. De flesta EG-beslut som rör de områden som har betydelse för det svenska näringslivet fattas i praktiken av expertgrupperna, och där är alltså våra experter jämställda med EG:s. Så länge det finns ett ömsesidigt intresse av att upprätthålla samarbetet, kommer man att kunna komma överens. Herr talman! Hur utnyttjar vi då vår rätt att påverka inom EES? fr.o.m. den 1 januari i år har detta samrådsförfarande varit i kraft. Det skulle vara intressant att höra hur det har fungerat. I Svenska Dagbladet i lördags framhöll Lennart att EU nu äntligen börjat på allvar intressera sig för trafiksäkerhet och att det kändes otillfredsställande att stå utanför och titta på. Varför stod han utanför? Tillhörde inte detta det kommittéarbete där vi som EES-land har möjlighet att vara med? Svenska experter är för övrigt redan innan EES-avtalet aktiva i EG:s utvecklingsgrupper. Vår kollega Lennart Fremling har berättat att han som tjänsteman vid Trafiksäkerhetsverket varit med om att påverka säkerhetsbestämmelser för barnstolar. Allt sådant arbete är mycket litet känt utanför expertkretsarna. Det är därför man kan bli trodd när man påstår att det inte är förrän vi blivit medlemmar i EU som vi får vara med vid borden. Man målar upp en bild av svenskar som står utanför dörren och väntar på att några skall komma ut därifrån och befalla oss. Den bilden är alltså falsk. I den mån vi engagerar oss, påverkar vi vid den tidpunkt då påverkan är möjlig, nämligen i det förberedande arbetet. 1991 och den 31 december 1993. Om man håller samma takt bör ca 100 rättsakter behandlas under innevarande halvår. Hur hänger vi med? Påverkan kräver naturligtvis engagemang. Det blir inte mindre arbetskrävande om vi skulle bli medlemmar. Följande frågor bör besvaras av regeringen: 1. I vilka EG-kommittéer deltar svenska experter nu? 2. Har vi nekats deltagande i vissa kommittéer? I så fall i vilka och varför? 3. Vilka initiativ har Sverige tagit, t.ex. för att förbättra EG:s lagstiftning när det gäller djurskydd, hälsa och miljö? Nu gäller det att vi hittar beslutsrutiner för att verkligen fortsätta att demokratiskt påverka vår lagstiftning också på EES-området. Det är viktigt att vi bestämmer oss för rutiner så att lagstiftningsprocessen kan flyta med så stor öppenhet som möjligt och så att de berörda i Sverige kan påverka. Det offentliga utredningsväsendet och remissförfarandet som vi vant oss vid i lagstiftningsarbetet är en stor styrka. Lagarna förankras hos dem som berörs, och vi kan undvika bestämmelser som krånglar till saker för folk i onödan. Det finns möjlighet att på ett tidigt stadium förankra blivande EES-regler. Ett sådant remissförfarande bör institutionaliseras före EES Som EES-land är Sverige så fritt som vi önskar. Som medlemmar i EU blir vi uppbundna. Skulle vi bli medlemmar i EU minskar i själva verket våra möjligheter att påverka. Ministrar och diplomater kan visserligen sitta med vid ännu några sammanträdesbord, och vi kan försöka bilda allianser för att hindra lagar som inte skulle passa hos oss, men när besluten i ministerrådet antas med majoritet kan vi tvingas att rätta oss efter lagar som vi försökt motarbeta. EU:s förordningar blir omedelbart lag i Sverige och tar över gällande svensk lag, även grundlag, utan att riksdagen har något att säga till om. Tala om lydstatsavtal! Som EES-land har vi alltid veto. Som EU-medlemmar har vi inte heller rätt att ta initiativ utan måste försöka påverka kommissionen. Där får man inte ta instruktioner från medlemsländerna. Det är viktigt att vi verkligen arbetar med EES avtalets möjligheter att påverka EU:s lagstiftning, och att de blir mer kända. EU-förespråkarna säger att vi skall vara med och påverka i Europa, ha rösträtt i Europa osv. Men så låt oss då sätta i gång! Vi behöver inte ge upp vår rätt till självbestämmande och gå med i EU för det. Om vi låter EES-avtalet bli ett lydstatsavtal är det i så fall vårt eget fel.

Herr talman! Jag står bakom utskottsmajoritetens åsikt, och jag är alltså med på att vi nu tar över den s.k. skarv-acquisen. Jag tycker inte att det är meningsfullt att nu försöka motarbeta den under väldigt lång tid hopsamlade lagmassan. Men detta är sista gången, och det är min poäng. Det är fr.o.m. den 1 januari i år som vi verkligen har möjlighet att vara med och påverka. Jag är väldigt mån om att vi skall göra det. Vi har större möjligheter att påverka inom EES än vad vi faktiskt har som medlemmar i EU. Det är poängen med mitt anförande. Med EES-avtalet har vi fortfarande kvar hela beslutsrätten om alla lagar som gäller i Sverige. Om vi har skrivit på ett avtal och det visar sig att riksdagen har fattat ett felaktigt beslut i en detalj, som den som Hans Andersson hat tagit upp, har vi möjlighet att ändra på beslutet. Det tycker jag att vi skall göra i detta fall. Det är uppenbart att det här är något som upptäckts i efterhand, och då har vi möjlighet att ändra. Antingen kan regeringen göra det i höst, eller så kan vi motionera i januari. Det är väldigt viktigt att poängtera att vi med EES avtalet fortfarande är en suverän stat. Riksdagen svarar för alla lagar som gäller i Sverige, och riksdagen kan ändra lagar som vi inte önskar bibehålla. Som medlemmar i EU har vi gått in i en union där våra domstolar är tvingade att arbeta efter de lagar som EU har stiftat. Därmed är vi verkligen en lydstat. Jag tycker att det är väldigt viktigt att poängtera skillnaden. Som en sammanfattning kan jag säga att jag inte anser att det är mycket att göra åt den stora massan av material i den s.k.skarv-acquisen på detta stadium. Det är sista gången vi förödmjukas på detta sätt. Nu är det väldigt viktigt att se framåt. Om vi har gjort några misstag den här gången bör vi ändra på dem snarast möjligt. Framför allt bör vi nu ordentligt medverka i utformningen av samtliga direktiv som kommer att processas genom EES, så att vi kan vara med och påverka dem. Vi har alltså större möjlighet att göra det som EES-medlemmar än som EU-medlemmar.

Herr talman! Formellt diskuterar vi ett stort antal nya bestämmelser inom ramen för EES-avtalet. Reellt diskuterar vi naturligvis också, även om det inte sägs rent ut hela tiden, Sveriges framtida relationer till resten av det demokratiska Europa. EES-avtalet avsågs ju från början, när tanken först väcktes av Jacques Delors och andra, vara ett alternativ till medlemskap för de länder som antogs vilja delta i det utvidgade och fördjupade Europasamarbetet. Det var ett stickspår, om man så vill, där några länder tills vidare skulle kunna parkeras medan den europeiska gemenskapen gick vidare med att fördjupa sitt eget samarbete. 1991 ändrade förutsättningarna radikalt. För dem som är för ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen är detta inte något problem. EES-avtalet är inte idealiskt. Men det går att leva med som ett övergångsarrangemang tills vi får fullvärdig rösträtt i det gemensamma, demokratiska Europa, vilket är den enda rimliga mål som både Sverige och andra länder kan sätta upp i den nya situation som vi lever i. För dem som av olika, ofta mycket skiftande skäl motsätter sig svenskt medlemskap i den europeiska unionen är givetvis hela denna principiella frågeställning mycket svårare. Det första alternativet är att på något sätt behålla EES-avtalet och avstå från EU-medlemskap. Det betyder att man accepterar ett nära beroende, att man accepterar full svensk delaktighet i den inre marknaden och att man väljer att i den mån man försöker utöva något inflytande är det som en del i en större part som förhandlar med den europeiska gemenskapen. Det är inte något direkt, aktivt svenskt deltagande i de gemensamma besluten, utan det är ett indirekt och passivt engagemang. Vidare innebär givetvis denna uppläggning att man långsiktigt -- och med långsiktigt menar jag inte i en avlägsen framtid, utan inom kanske bara ett fåtal år -- riskerar att försätta Sverige i en ohållbar situation. Ju fler av de EFTA-länder som nu omfattas av EES avtalet som går med i den europeiska unionen, desto mer urholkas naturligtvis hela avtalet. EFTA länderna blir en allt svagare motpart till EU. Till sist finns kanske inte något EES-avtal alls mer än ett bilateralt avtal mellan Sverige och hela det övriga Europa. Vi har hört Birgitta Hambraeus beskriva det stora inflytande som vi kan utöva genom EES-avtalet. Jag skall inte förneka att vi kan utöva ett visst inflytande. Men poängen är att vi inte utövar det aktivt som en fullvärdig part i det gemensamma europeiska politiska spelet, utan indirekt och passivt. Det handlar till sist om möjligheten att vägra att godta beslut som har fattats. Då uteblir de gemensamma reglerna på just det området, men vi bidrar inte till att några nya regler har kunnat utarbetats under resans gång. Det handlar om just detta att anta eller förkasta. Det är litet förunderligt att höra beskrivningen av hur oerhört skickligt svenska företrädare antas kunna agera och redan agerar inom ramen för EES samarbetet, samtidigt som vi uppenbarligen skall tro, om man skall följa Birgitta Hambraeus, att samma svenska företrädare kommer att sakna alla möjligheter att agera skickligt och kompetent för svenska intressen när vi är fullvärdiga medlemmar i unionen. Det är naturligtvis något som inte stämmer här. Hela argumenteringen är uppenbart konstruerad för att understödja Birgitta Hambraeus huvudtes, nämligen att det djupare Europasamarbetet är felaktigt. Då är vi också inne på alternativ två. Det är på sätt och vis rakare. Det är att säga nej till EES som sådant och riva upp avtalet. Ibland heter det omförhandla, men det förutsätter att man river upp avtalet. Det är, som Pär Granstedt sade, utomordentligt osannolikt att något särskilt mycket annorlunda än vad vi redan har skulle kunna komma ut av detta. Det handlar ju om den inre marknaden som sådan, och där finns ett regelsystem på plats. I praktiken är denna hållning en politik för isolering. Det syns faktiskt också i en del av agitationen mot EU. Kritiken riktas mot den inre marknaden sådan den redan är, och som vi redan genom EES-avtalet har del i. Det är egentligen detta som mycket av kritiken handlar om, och inte om innebörden av ett medlemskap. Det har varit rätt intressant att lyssna på replikskiftet mellan Vänstern och Birgitta Hambraeus. Det illusterar det dilemma som nejsägare befinner sig i. På något sätt måste man förhålla sig till den demokratiska gemenskap som nu växer fram över hela Europa. Men alla förslag som innebär fullt svenskt deltagande och att aktivt försöka att vara med i processen vill man av ideologiska skäl avvisa. Då hamnar man i dessa märkliga positioner. Hur man än vänder sig försätter man långsiktigt landet i en ganska ohållbar situation. Därför är naturligtvis den enda rimliga slutsatsen att med respekt för den kritik mot EES-avtalets ofullkomligheter som här har formulerats gå vidare och se till att Sverige blir fullvärdig medlem. Då löser vi också dilemmat för nej-sidan, och det vill jag gärna medverka till.

Herr talman! De kommentarer till Vänsterpartiets särskilda yttrande som Hans Andersson efterlyser finns redan i betänkandet. Om nu Hans Andersson tror att jag skulle ha någon annan uppfattning vill jag gärna ansluta mig till det Pär Granstedt sade på denna punkt. Det finns vissa poänger i den kritik som Hans Andersson uttrycker. Den ordning vi har är inte helt tillfredsställande. Men den slutsats som detta leder mig och majoriteten i utskottet till är att det i denna situation vore mycket olyckligt att för Sveriges del låta bli att ratificera dessa punkter. Det skulle skapa problem för vårt land. Det skulle förmodligen leda till just de problem som redan har berörts i ett replikskifte mellan Hans Andersson och Pär Granstedt. Börjar man att agera på detta sätt eroderar hela avtalet. Det försätter sannolikt efter hand Sverige i en allt besvärligare situation. Det är möjligt att det är precis det som Hans Andersson egentligen vill. Men jag kan inte se att det är någon poäng med detta. Eftersom detta replikskifte redan har förts en gång -- men jag kan föra det en gång till, om Hans Andersson vill det -- tycker jag att det var rimligt att i ett andra inlägg från majoritetssidan fästa uppmärksamheten på det större dilemma som Hans Andersson systematiskt förbigår, nämligen hur den sida han företräder långsiktigt skall förhålla sig till Sveriges relationer till resten av det demokratiska

Herr talman! Det har redan framgått av tidigare replikskifte att det alternativ som Hans Andersson ser framför sig är att man agerar så att man tvingar fram någon form av omförhandling av hela EES avtalet. Jag vill bara understryka att detta för min del framstår som ett fullständigt orealistiskt sätt att agera på. Man kan naturligtvis diskutera detaljer, även mycket små detaljer, och komma till något annat resultat. Men att det skulle finnas något intresse från motpartens sida av att förhandla om hela detta upplägg, tror jag är mycket osannolikt. I praktiken rekommenderar Hans Andersson ett svenskt agerande som skulle leda till att vi, genom vårt eget sätt att bete oss, isolerar oss från samarbetet i det demokratiska Europa. Man skulle kunna tycka att vi kan göra så om vi finner att det hela går till på ett sätt som i allt väsentligt är felaktigt. Jag kan inte se det på det sättet. Det finns demokratiska problem inom Europeiska unionen. Det gäller dock ett samarbete mellan suveräna, demokratiska stater i Europa. Vi har ett, för all del med vissa skavanker, fungerande demokratiskt sätt att fatta beslut på i gemensamma angelägenheter. Den logiska slutsatsen när det gäller de problem som Hans Andersson pekar på är att vi skall se till att utnyttja de möjligheter som ett fullvärdigt medlemskap i unionen ger och således gå vidare och se till att Sverige blir medlem.

Herr talman! Jag vill till att börja med framhålla att jag givetvis ställer mig bakom alla de reservationer som vi avgivit i betänkande SfU15, men för att spara tid åt kammaren yrkar jag bifall endast till reservationerna 1, 3 och 5. När regeringen Bildt tog över makten utlovades barnfamiljerna en ny familjepolitik för att öka valfriheten och jämställdheten mellan kvinnor och män. Föräldrarna skulle själva få välja den vård och fostran av barnen som passade dem och barnen bäst. Sedan trädde Bengt Westerberg in på arenan och körde över de tre borgerliga partierna, och regeringen började stifta tvångslagar för familjerna. Införandet av den vitt omtalade pappamånaden, som nu skall påföras det svenska folket från en borgerlig regering och givetvis med ett ovationsartat stöd av socialdemokraterna, är inget annat än diktaturfasoner. I betänkandet står å ena sidan att riksdagen vid ett tidigare tillfälle uttalade att målet borde vara att, vid utgången av år 1993, minst två tredjedelar av papporna i någon utsträckning använder sig av möjligheten att ta ut föräldrapenningen. Om detta mål inte kunde uppnås borde enligt riksdagens mening ytterligare åtgärder övervägas. Detta är ord och inga visor. Det gäller att tvinga papporna att ta ut föräldraförsäkring, kosta vad det kosta vill. Storebror vet nämligen vad som är bäst för just din familj. Å andra sidan anspelar man på familjen, familjens valfrihet och omtanken om barnen. Det är dock enbart politiskt trams. Verkligheten är att regering och riksdag vill spara pengar. Detta framgår bl.a. av arbetsmarknadsutskottets yttrande AU6, där man skriver: Det har under årens lopp gjorts insatser i form av kampanjer, attitydpåverkan och information för att förmå pappor att i större utrsträckning ta hand om barnen. Riksdagen har i detta syfte under flera år anslagit skattemedel för särskilda informationsinsatser. Kraftfulla satsningar på information och opinionsbildning under en lång följd av år har dock hittills inte i någon nämnvärd utsträckning påverkat fäders uttag av föräldrapenning. Trots att regeringen och Socialdemokraterna känner till dessa fakta, anslår man nu ytterligare upplånade pengar till informationsinsatser i syfte att öka fädernas uttag av föräldrapenning. När man nu känner till dessa fakta är det ganska lätt att hymla i schabloner om föräldrars ansvar, att man skall prova nya vägar, jämställdhetssynpunkter m.m. Man har facit på att verkligheten inte följer regeringens och riksdagens beslut. Därmed kan man utnyttja tillfället att göra besparingar åt staten. Varför säger man inte i stället rent ut som det är? Staten ser nu en möjlighet att spara pengar. Man vet att fäderna av olika orsaker inte tar ut sin pappamånad. Varför skall man då slösa bort en extra månad på modern? Regeringen har med utskottets godkännande i själva verket fört igenom en försämring för barnfamiljerna. Föräldrapenningen har kortats ned till 11 månader, och 10 av dessa ersätts med 80 % mot tidigare 90 % -- allt i statligt besparingssyfte och inget annat. Statsrådet Westerberg säger till Dagens Nyheter: ''Tar inte pappan ut sin månad fryser den inne.'' Han tillägger dock samtidigt att det inte är något tvång för pappan att ta ut den månaden. Vidare säger statsrådet: ''Pappamånaden understryker att kvinnor och män har ett gemensamt ansvar för hem och barn och innebär ett principiellt genombrott för ett mer radikalt tänkande i jämställdhetspolitiken.'' Det är ganska frapperande att detta sägs av en minister i den borgerliga regeringen. Det gemensamma ansvaret och det radikala tänkandet utgör i själva verket en inhibering av familjens rätt att själv bestämma hur den skall utnyttja föräldrapenningen. Enligt propositionen måste företagen nu lära sig att de flesta barn har både mammor och pappor, och man skall nu lära papporna att ta ut sin pappamånad. Företagarna vet nog detta -- men gör politikerna det? Nästan alla partier är eniga med Ny demokrati om synen på småföretagarna. För att Sveriges ekonomi skall komma på fötter måste vi satsa på företagarna och då främst småföretagarna. Skillnaden mellan Ny demokrati och de övriga partierna är uppenbarligen att vi vet hur verkligheten ter sig för en småföretagare. Här är det inte tal om reglerad arbetstid utan man försöker i stället pussla ihop dygnets alla timmar på bästa sätt för att använda dem i produktivt arbete. Tidigare fakta som jag påtalat bekräftar detta. Hur skall då fäderna få tid att utnyttja sin pappamånad när förutsättningarna inte förbättras för småföretagarna! Alltsedan vi i Ny demokrati kom in i riksdagen har vi kämpat för företagarna och då främst småföretagarna. Vi har även gjort vissa framsteg, men vi har långt kvar till målet. Det märkliga är att alla de andra partierna håller med oss i teorin, men när det gäller att sjösätta förslagen backar de. Politik är märkligt. Denna fantastiska familjediktatur som regeringen nu vill införa är anmärkningsvärd från en annan synpunkt. Avsikten är att pappan skall få större möjlighet att umgås med sina telningar och komma dem närmare inpå livet. Han skall kunna ge dem trygghet och en god tillvaro. Detta skall pappan klara av under åtta år genom att antingen ta ut allting på en gång eller genom att under tre perioder per år ta ut en månads pappaledighet. Under åtta år kan man alltså ta ut 20 arbetsdagar, hela eller delade. Det blir tre dagar per år. Det är grejer det! Pappan får tre extra dagar per år för att kunna knyta fastare känsloband till sitt barn! Här gäller det verkligen för pappan att lägga manken till! Pappan kommer dessutom knappast att ta ut mer pappaledighet, för då sänks hans ersättning till 80 %. Det befarar både arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet. Hade de verklighetsfrämmande politikerna verkligen haft barnens väl och ve för ögonen skulle de givetvis ha skapat förutsättningar för pappan att umgås med sina barn ytterligare. Som det nu är så är förslaget inte ens en halvmesyr, utan snarare en helmesyr: en ordentlig försämring för barnfamiljerna. Vidare är förslaget, som vanligt, inte helt genomtänkt. Hur räknas det t.ex. om fadern tar ut tre på varandra följande eftermiddagar? Är det en period, eller är det tre perioder? Sedan påtalar man att trycket på kommunernas barnpassning lättar. Okej, om så är: Vem kommer att få betala för tomma dagislokaler? Vad kommer att hända med den involverade personalen, som får friställas? Blir det arbetslöshet? Vem kommer att betala för den? Det framgår på intet sätt hur de negativa dynamiska effekterna kommer att slå och hur mycket de kommer att kosta samhället. En annan aspekt som jag undrar om departement och utskott räknar med är bidragsoptimeringen. Arbetslösa som nu går på a-kassa kommer snabbt att inse att det blir lönsamt att ta ut en pappamånad. Då får man nämligen högre ersättning. Det gäller även dem som uppbär sjukpenning. Ett annat alternativ är att ta ut en pappadag i samband med förestående långhelg. Föräldrapenningen kan då utnyttjas genom en planerad optimering. Men syftet med pappamånaden kanske inte var just det här -- eller? Ny demokrati har i sin reservation 3 försökt undanröja denna möjlighet, men utan gehör hos utskottet. Om ett år kanske det kommer ett regeringsförslag med vår innebörd i denna fråga. Herr talman! För Ny demokrati är den personliga friheten av grundläggande betydelse. Familj och barn måste i första hand vara föräldrarnas ensak och inte statens. Staten skall inte styra föräldrarnas val i fråga om vem som skall vara hemma och vem som skall ta hand om barnen. Det bestämmer föräldrarna gemensamt. Med hänsyn härtill kan vi inte acceptera regeringens förslag beträffande uttag av föräldraledighet, dvs. förslaget om ändring i föräldraförsäkringen och förslaget om information och opinionsbildning om föräldraledighet.

Herr talman! Först vill jag göra en snabb tillbakablick över hur stödet till barnfamiljerna utformats under detta århundrade. På 1930-talet började man utveckla en familjepolitik i vid mening. En rad reformer genomfördes. Bl.a. kan här nämnas att boendestandarden för barnfamiljer förbättrades genom barnrikelånen. Under 1940-talet sökte man utjämna skillnader i levnadsstandard mellan familjer med och utan barn. Här kan nämnas införandet av barnbidraget. Under 1950 och 1960-talen fortsatte utbyggnaden av stödet till barnfamiljerna. Där kan nämnas moderskapsersättningen och att avgiften under BB Men så under 1970-talet började stödet till barnfamiljerna att motiveras utifrån ytterligare en utgångspunkt, nämligen kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män vad gäller möjlighet att förena yrkesverksamhet med vård av barn. Det är nu 20 år sedan moderskapsförsäkringen ersattes av föräldraförsäkringen. Det skedde 1974. Samhället markerade då en ny syn på föräldrarnas ansvar för barnen och att det bästa stöd samhället kunde ge barnfamiljerna det var att föräldrarna gavs möjligheter och förutsättningar att kunna förvärvsarbeta. Jag fattar inte vad Ny demokrati vill ha i stället. Ny demokrati vill inte ha pengar till kampanjer, inte ha en s.k. pappamånad. Ni vill att ersättningen i föräldraförsäkringen skall ned till 70 %. Det som hänt sedan 1974 är att föräldraförsäkringen har byggts ut och förändrats ett otal gånger. Men fram till nu har syftet och innehållet varit densamma, nämligen att arbetslinjen skulle hållas i familjestödet. I och med införandet av vårdnadsbidrag frångick man den ideologi man har haft sedan 1974 när det gäller stödet. Föräldraförsäkringen har också i princip alltsedan den infördes utbetalats med en ersättning motsvarande sjukpenningen. Under de senaste åren har en rad ingrepp gjorts i sjukförsäkringen. Man har infört olika nivåer, karensdag osv. Nu föreslår utskottet en sänkning av ersättningen ned till 80 % av inkomsten under tio av de tolv månaderna. Vi anser att även det är ett avsteg från arbetslinjen och yrkar avslag på den försämringen. Jag anser inte heller att man kan peka på att föräldraförsäkringen skall följa sjukförsäkringen eftersom dessa försäkringar inte alls följer varandra. Vänsterpartiet vill ha en utbyggnad av föräldraförsäkringen till 15 månader enligt inkomstbortfallsprincipen. Där har vi åtminstone tidigare haft en samsyn med Socialdemokraterna. Vi ser därför fram emot att det med en ny regering och med borttagandet av vårdnadsbidraget skall kunna finnas utrymme för en utbyggnad av föräldraförsäkringen och att man därmed återgår till jämställdhets och arbetslinjen i föräldraförsäkringen. 1985 förbättrades möjligheterna för pappor att ta ut föräldraledighet genom att ersättningen till pappan grundades på hans egen sjukförsäkringsnivå. Under alla åren sedan dess har man hoppats på att man på frivillig väg genom olika kampanjer skulle kunna förmå papporna att på detta sätt ta en del av vården av barnen. Men det har, som sagt, visat sig vara en icke framkomlig väg. Redan 1982 väckte Folkpartiet en motion som väl beskrev det alla egentligen hela tiden har vetat nämligen att den negativa attityden hos arbetsgivare och arbetskamrater lägger hinder i vägen och att därför ett lagstöd behövs för att ge alla fäder möjlighet att vara förälder på någorlunda samma villkor som mödrarna. Vänsterpartiet har sedan 1985 haft motionskrav om att knyta en del av uttaget av föräldraförsäkringen till pappan i de fall där det finns två vårdnadshavare. Vårt förslag har hela tiden varit att det skall vara fråga om två månader. Men vi är naturligtvis glada över att det nu kan bli en månad. Vi anser inte att detta är ett ingrepp i frivilligheten. Det går naturligtvis att avstå. Men däremot är detta ett stöd för familjen att få en mer rättvis fördelning av föräldraansvaret. Det skulle säkert vara ett ännu bättre stöd för kvinnorna på arbetsmarknaden om det skulle röra sig om två sammanhängande pappamånader. Vetskapen hos arbetsgivaren att även pappor kan bli borta från arbetslivet för vård av barn skulle minska risken för kvinnor att bli förbigångna vid anställning och fortbildning på grund av förväntad bortavaro när familjen får barn. Herr talman! Till sist vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att det nu blir möjligt att överlåta dagar av den tillfälliga föräldrapenningen till annan närstående som kan vårda det sjuka barnet. Utvecklingen har varit följande på området. Förr i tiden fanns det hemsystrar som tog hand om hem och barn när modern var sjuk. När sedan förvärvsfrekvensen hos kvinnor ökade och därmed behoven blev annorlunda, anställde kommunerna barnvårdare för att i hemmet ta hand om sjuka barn så att föräldrarna kunde arbeta. Detta är egentligen inte någon bra form av vård, annat än om barnvårdaren är knuten till ett daghem och där lär känna det barn som hon skall gå hem till. Framför allt skall barnet känna vårdaren väl. Jag ställer mig litet frågande inför om den sortens anställda fortfarande finns i kommunerna. Innan de stora nedskärningarna inom barnomsorgen startade, brukade man försöka att frigöra den personal som hade den bästa kontakten med det barn och de föräldrar det gällde när det uppstod en för föräldrarna svårlöst situation. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår meningsyttring under mom. 2 om nivån på föräldraförsäkringen. I det fall att yrkandet skulle vinna bifall, yrkar jag också bifall till vår meningsyttring under mom. 11 där finansieringen av förslaget framgår.
Herr talman! Berith Eriksson frågade vad Ny demokrati egentligen vill. Jo, vi tycker att man inte skall på skattebetalarnas bekostnad lämna information, göra enkätundersökningar osv. för att få fäderna att ställa upp och vara hemma. Vi tycker att Storebror blandar sig i familjernas egna interna angelägenheter om hur papporna skall få disponera möjligheterna att själva få kontakt med barnen. Ingen skall stå och tala om för fäderna: ''Du skall göra så, och du skall göra så.'' Det hela måste vara frivilligt. Det festliga är att det blir fråga om en extra intäkt. Staten vill ha mer pengar, och den vet att den får det. I stället hymlas det och det hävdas att det är fråga om vård av barn osv. Av arbetsmarknadsutskottets betänkande framgår det att det kan befaras att en sänkt ersättningsnivå för föräldrapenning kan komma att motverka strävan att få fäder att i större utsträckning vara hemma med sina barn. Socialförsäkringsutskottet tillstyrker regeringens förslag, men vill liksom arbetsmarknadsutskottet betona angelägenheten av en fortsatt uppföljning av hur fäder utnyttjar sin rätt till uttag av föräldrapenning. Vill man verkligen att fäderna skall vara hemma skall man skapa förutsättningar för dem att vara hemma på ett annat sätt. Om dessa dagar slås ut på åtta år blir det fråga om tre dagar per år. Vad hinner de skapa under den tiden? Inte mycket. Se på hur småföretagarna jobbar. De har helt enkelt ingen möjlighet att ta ut dessa dagar. Förutsättningarna för småföretagare måste ändras i grunden så att de kan ta ut pappaledighet.
Herr talman! Först vill jag fråga om Arne Jansson anser att pappor över huvud taget skall vara hemma och sköta sina barn. Arne Jansson sade i sitt inledningsanförande att han var förvånad över att förslaget kom från en borgerlig regering. Arne Jansson anser att det inte är borgerlig politik att vara hemma och sköta sina barn. I fråga om den sänkta ersättningsnivån i föräldraförsäkringen pekar Arne Jansson på vad arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet har sagt. Jag vill påpeka att Ny demokrati vill ha ännu lägre ersättning -- 70 %. Det finns en möjlighet för pappan att få 90 % av lönen i ersättning om han tar ut en månads ledighet i följd under barnets första levnadsår.
Herr talman! Givetvis skall pappor i största möjliga utsträckning vara hemma och sköta barn. Men då måste det också skapas förutsättningar för det. Det finns inte riktiga förutsättningar. Jag tror många gånger att fäderna är mycket duktigare på att sköta barn. Givetvis är det inte fråga om från den minsta spädbarnsåldern, men kanske senare. Men de måste kunna ges tid och få möjlighet att vara hemma. Vidare var det frågan om 70 % ersättningsnivå. Berith Eriksson skall titta noga på vad vi har skrivit. Vi siktar på att ha ett enhetligt ersättningssystem inom alla olika bidragsområden. Ersättningsnivån skall på sikt arbetas nedåt till 70 %. Vi tycker att de höga ersättningsnivåerna i dag inte är rättfärdigade i den ekonomiska situation som Sverige befinner sig i.
Herr talman! Jag efterlyste de förutsättningarna redan i mitt inledningsanförande. Ny demokrati presenterar inte på något sätt några förutsättningar för papporna att kunna vara hemma. Arne Jansson säger att det måste skapas förutsättningar. Men det skapas väl inga större förutsättningar genom att sänka ersättningsnivåerna ens på sikt till 70 %? Är det att skapa förutsättningar för papporna att vara hemma?

Herr talman! I betänkande SfU15 behandlas bl.a. ändrade regler för vårdbidrag, förslag att föräldrapenningen skall delas lika mellan föräldrarna med undantag av 30 dagar för vardera föräldern som inte kan överlåtas. Vidare föreslås det att ersättningsnivån för föräldrapenningen sänks till 80 % utom för de 30 dagar som vardera föräldern inte får överlåta. I betänkandet finns också förslag om att tillfällig föräldrapenning skall kunna överlåtas till annan försäkrad som i stället för föräldern vårdar barnet under sjukdom. Skälet är att inte minst ensamstående föräldrar, vilket Berith Eriksson har varit inne på, med barn som ofta är sjuka kan ha en mycket utsatt situation i arbetslivet. Utskottets majoritet anser att regeringens förslag är ett bra stöd till främst ensamstående föräldrar. I betänkandet tas också upp regeringens förslag om rätten att använda kontaktdagarna vid besök i barnens skola, besök i förskolan eller fritidsverksamheten oavsett om verksamheten bedrivs i offentlig eller privat regi. Herr talman! I betänkandet behandlas också regeringens förslag om jämställdhetspolitiken: Delad makt -- delat ansvar. Där föreslås att föräldraförsäkringen skall delas lika, men att föräldrapenningen kan överlåtas med undantag av Föräldraförsäkringen har på ett avgörande sätt bidragit till en förändring av den traditionella arbetsfördelningen i hemmet och i arbetslivet mellan kvinnor och män. Föräldraförsäkringen har gjort det möjligt, inte minst för kvinnorna, att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Utvecklingen har visat att papporna inte utnyttjat möjligheten till betald ledighet för att vara hemma med sina barn. Många informationskampanjer har gjorts under årens lopp utan att papporna i någon större utsträckning har ökat sitt uttag av föräldrapenning. När jämställdhetslagen antogs för några år sedan gjordes ett uttalande, att målet 1993 borde vara att minst två tredjedelar av papporna i någon utsträckning skulle ta ut föräldrapenning. Om det målet inte uppnåddes borde ytterligare åtgärder vidtas. Vi vet nu att resultatet inte blev detta. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning är mycket låg, trots dessa kampanjer och annan påverkan. Arbetsmarknadsutskottet uttalar i sitt yttrande till detta betänkande att vården av barnen är båda föräldrarnas ansvar. Jag delar den uppfattningen. Utskottet menar att tiden nu är mogen att pröva nya vägar för att öka pappornas uttag av föräldrapenning.

Ett ytterligare skäl är att arbetsgivarna har skyldighet att underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. En mamma och en pappamånad kan i ökad utsträckning peka på de förtjänster för samhället som uppnås om det blir naturligare för båda föräldrarna att dela makt och ansvar. Herr talman! Till betänkandet finns ett antal reservationer från Ny demokrati. Debatten här har visat att Ny demokrati, främst Arne Jansson, inte har förstått eller inte har velat förstå att kvinnor och män skall ha lika möjligheter i arbetslivet. Ny demokrati har inte velat se den krassa verkligheten, som är att papporna inte i någon rimlig omfattning tar ut föräldraledighet för att kvinnorna skall få bättre förutsättningar att utvecklas i arbetslivet. Arne Jansson säger att Bengt Westerberg ägnar sig åt diktatur och att det inte handlar om jämställdhet. Jag kan säga till Arne Jansson att det har gått några år då vi har arbetat med de här frågorna då Ny demokrati inte har funnits i Sveriges riksdag. Det kanske är skälet till att Arne Jansson inte närmare vill studera betänkandet och ta till sig argumenten. Det handlar inte om diktatur, utan om ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i Sverige. Vidare säger Ny demokrati att ersättningen i föräldraförsäkringen skall vara 80 % för alla dagar, och därefter skall den sänkas till 70 %. Jag är litet förvånad över att Ny demokrati inte omgående sänker ersättningen till 70 %, i stället för att tala om att ersättningen successivt skall sänkas. När skall detta ske, Arne Jansson? Det skall sannolikt inte ske före valet. Det fördes tidigare i dag en diskussion om populism, där Laila Strid-Jansson hävdade att andra här i Sveriges riksdag var populister. Vad är detta annat än populism, Arne Jansson? Säg som det är, dvs. att ni skulle vilja gå ännu längre ner än Tillika vill ni förändra den tillfälliga föräldrapenningen till 70-procentsnivån. Likaså säger ni nej till överlåtelse av tillfällig föräldrapenning vid vård av barn. Ni har tydligen aldrig upplevt hur ensamstående föräldrar brottas med att klara omsorgen om sjuka barn, samtidigt som de måste klara ett förvärvsarbete för sin försörjning. Hela debatten har visat vilka motiv Ny demokrati har för sina reservationer, och jag behöver inte upprepa dem. Berith Eriksson har dessutom mycket vältaligt redovisat hur hon ser på Ny demokratis synpunkter, och jag kan ansluta mig till det. Jag vill avsluta med att säga att Vänsterpartiet i sin meningsyttring kräver att ersättningsnivån skall vara oförändrat 90 % och att en utbyggnad av föräldraförsäkringen skall ske till 15 månader. Jag delar Berith Erikssons synpunkter i allmänhet och hennes beskrivning av utvecklingen av föräldraförsäkringen. Men jag konstaterar att Vänsterpartiet inte har det totala ansvaret för samhällsekonomin, utan hänger sig åt betydande kostnadsökningar, samtidigt som Sverige brottas med betydande budgetunderskott. Vi måste spara i samtliga socialförsäkringar, och därför har vi tagit det här förslaget. Jag vill till sist säga att mamma och pappamånaden i föräldraförsäkringen är det tredje och sista steget i det paket som har presenterats. Med detta beslut får vi barnomsorgsgaranti, som ger alla föräldrar rätt till barnomsorg, ett vårdnadsbidrag och en föräldraförsäkring där papporna kan ta en större del i vården av sina barn. Därmed ökar den totala valfriheten för barnfamiljerna. Herr talman! Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer samt meningsyttringen.
Herr talman! Sigge Godin ställer sig mycket undrande och frågar varför papporna inte har utnyttjat den här möjligheten. Det har visat sig under 20 års tid att de inte gör det, trots att ni har erbjudit dem 90 % och 80 % och det har slängts ut en massa pengar på att tala om för dem hur de skall sköta familjen. Är det inte så i själva verket, Sigge Godin, att man måste se på skälen till att det inte har blivit något resultat? All denna information, all denna massiva påverkan på papporna, för att de skall stanna hemma hos barnen, har inte lett till någonting. Varför skall man då fortsätta att ösa ut pengar och säga: Vi har rätt, och ni måste förstå att ni måste vara hos barnen! Kan det inte tänkas att föräldrarna eller papporna har rätt? De vet att de inte kan vara hemma, därför att de är tvingade att sköta ett jobb. Kan det inte vara så att Storebror för en gångs skull, under 20 års tid, har haft fel? Jag tycker att det här är vansinnigt. Storebror diktera hur de skall göra, därför att ''vi vet bäst''? Det är också märkligt när Sigge Godin säger att vårdnaden av barnen är båda föräldrarnas ansvar, därför att arbetsmarknadsutskottet säger det. Är det en sak som måste påpekas? Jag tycker att det är något som är helt naturligt. Sedan pratar Sigge Godin om en hel del saker som vi inte skulle ha förstått, och det skall jag inte kommentera -- det är inte värt att kommentera. Det märkliga i hela den här historien är ju att t.o.m. utskotten är litet fundersamma till varför papporna inte tar ut pappaledighet, trots att man under 20 år har försökt få dem att göra det. Varför händer ingenting? Kan det inte vara fel på informationsinsatserna. Kanske det t.o.m. är så att papporna har rätt? Kanske papporna reagerar och säger att de vill sköta det här själva, att det är en intern familjeangelägenhet, att ni inte skall lägga er i det här. Under 20 år har ni kanske fått papporna och familjerna att sätta ut taggarna och säga: Stick i väg, Storebror! Det här skall vi sköta själva! Kanske det är en ren protest mot Storebror att papporna fortsätter att avstå. Kanske ni i själva verket har skapat en motsats till det ni vill uppnå, dvs., som det så fint heter, ''närmare kontakt med barnen''. Det är i själva verket en dold skatteintäkt för staten.
Herr talman! Låt mig då berätta för Arne Jansson att det här handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män, om att pappor och mammor skall ta samma ansvar för sina barn och om att vi vet att barnen mår väl av att de gör det. Informationskampanjer talade Arne Jansson om. Vi har slösat bort massor med pengar på det under årens lopp, sade han. Sedan sade han att det kanske var fel på informationsinsatserna. Då vill jag ställa samma fråga som Berith Eriksson: Vad är det ni vill att vi skall göra då? Utvecklingen på det här området har under de senaste åren inte gått åt det håll som Sveriges riksdags majoritet har önskat. Vi måste övertyga papporna om att de måste ta ett större ansvar för sina barn, därför att kvinnor och män skall ha lika möjligheter och lika förutsättningar i arbetslivet. Samtidigt vet vi att det är till glädje för papporna och inte minst för barnen att papporna tar en större andel av föräldraledigheten. Varför har det inte hänt något då, frågar Arne Jansson. För det första är det ju inte samma pappor som vi försökt påverka under årens lopp -- barnen växer ju upp, det kommer till nya föräldrar och de kräver också påverkan. Nu har vi tagit det här steget. Arne Jansson kanske skall studera betänkandet litet mera grundligt. Det framgår där att det finns en stor majoritet för att göra den här insatsen -- vi tycker att det är viktigt. Det är en del av det familjepolitiska paket som vår regering har lagt fram och som också ökar valfriheten för föräldrarna i vårt samhälle. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt argument. Det borde hela kammaren kunna ta till sig.
Herr talman! Vad då, är det fel på informationen som gått ut till papporna? Vad skall vi göra då då? I sitt inledningsanförande sade Godin att Ny demokrati var ett nytt parti i riksdagen och inte var så insatt i de olika ärendena och inte kunde så mycket. Det är ju då trevligt att Sigge Godin i det här ärendet frågar oss: Vad skall vi göra? Ja, har man hållit på i 20 år och försökt omvända papporna är det något annat som är fel, tror jag. Som jag påtalade i mitt inledningsanförande är det fel på de förutsättningar som ges för papporna att stanna hemma. Det måste alltså ges andra signaler till papporna för att de skall stanna hemma. Det här är ju helt fel -- det räcker inte. Sedan konstaterade Sigge Godin att det här är en fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är samma sak här; här sitter vi och säger: Kom ihåg nu att ni är jämställda i familjen! Du som är pappa måste vara hemma, och du som är mamma måste vara borta! Är inte det en sak som familjen skall bestämma själv? Vi har inte det ringaste med det att göra. Det är familjen som internt bestämmer hur man skall sköta sina barn. Varför skall regeringen vara där med pekpinnen för den stackars familjen: Nu skall ni göra si och nu skall ni göra så! Ät fyra brödskivor om dagen -- det är bra för magen!

Herr talman! Jag gjorde det kanske litet lätt för mig i mitt anförande när jag bara konstaterade att Arne Jansson inte hade velat förstå och inte heller verkade förstå efter Berith Erikssons redovisning av skälen för att vi går den här vägen. Men Arne Jansson lyssnade ändå inte på argumenten. Jag har i mitt arbete mött kvinnor som inte har några möjligheter på arbetsmarknaden utan har tvingats att vara hemma med barn, därför att det inte har legat i samhällets intresse. Arbetsgivare, arbetsledare, t.o.m. arbetskamrater har tråkat vissa män för att de velat ta ut barnledighet och vara hemma. Det är klart att det finns de som då avstår från det. Så tvingas kvinnor mellan 20 och 40 år, som kan bli gravida och få barn, att avstå från sin karriär. Jag möter sådana dagligen. De kommer inte ens fram till en intervju hos en arbetsgivare -- ingen vill anställa sådana kvinnor hur duktiga de än är därför att de faktiskt kan behöva vara barnlediga. Då är det en bra början, Arne Jansson, att kräva att papporna skall ta åtminstone en månad. De kan i och för sig tacka nej till det, om de önskar det. Det blir ändå en signal från samhället att vi måste gå vidare på den här vägen, om vi tror på jämställdhet i det här samhället. Tror vi inte på jämställdhet skall vi avstå, Arne Jansson. Då skall vi också avstå från att redovisa vilka dunkla skäl ni har för det ena och det andra. I ena minuten säger ni: Varför har ni slösat bort så mycket informationspengar? I andra minuten säger ni: Kanske informationen var fel? Vad är det då vi skall göra? Nu står min fråga öppen. Berith Erikssons fråga står också öppen. Vad är det Ny demokrati vill göra, mer än klämma åt barnfamiljerna efter valet och ge dem bara 70 % i ersättning? Det är vad ni har sagt att ni vill göra -- men inte före valet, för det kan man förlora ett val på. Vad är det ni vill göra? Ingenting, mer än stapla upp alla de argument som seglat omkring i debatten under de tio, kanske femton, senaste åren.
Herr talman! Jag måste faktiskt fråga Sigge Godin om hur han ser på införandet av vårdnadsbidraget från samhällsekonomisk synpunkt, från arbetsmarknadssynpunkt, både när det gäller kvinnor och när det gäller män, och från jämställdhetssynpunkt, framför allt för kvinnorna. Vårdnadsbidraget motverkar ju alla de fina skrivningar som finns i det här betänkandet om jämställdhet, om barnens behov av båda föräldrarna och om att kvinnorna behövs på arbetsmarknaden, både för samhällets skull och för sin egen skull. Sedan vill jag bara helt kort säga att jag håller med Sigge Godin om att det bara är att låta bli att ta ut den där pappamånaden. Det enda som händer är ju att en månad i föräldraförsäkringen fryser inne, och det är den månad när föräldern har 90 % av sin inkomst i ersättning. Jag tycker inte att det är riktigt, men det finns ju de här i kammaren som tycker att det skulle vara riktigt att ta ned föräldraförsäkringen.
Herr talman! Jag hoppas att papporna skall ta ut den här månaden och gärna sammanhängande, så att de får den här fina kontakten med barnen, gärna medan barnet är så litet som möjligt. Men självklart skall familjen själv fatta beslutet om hur de skall lägga upp det här. Därför har vi också givit dem friheten att lösa det inom en mycket vid tidsperiod. Berith Eriksson frågade hur jag ser på finansieringen och utformningen av vårdnadsbidraget. Det är finansierat inom budgetens ram. Vi i Folkpartiet tycker att vi kan köpa den utformning som vårdnadsbidraget har fått i den här tappningen. Min kollega Lennart Rohdin, som står här till vänster om mig, har för några dagar sedan här i Sveriges riksdag väldigt målande redovisat att det samlade paketet ger en ökad valfrihet för barnfamiljerna. Det tycker Folkpartiet är bra. Jag tycker inte att jag behöver inveckla mig i alla de argument som Lennart Rohdin framförde, utan vi kan ta del av dem i hans redovisning i den tidigare debatten.

Herr talman! Jag skulle först vilja uppehålla mig litet grand vid två punkter där utskottet har fått göra påpekanden till regeringen. Den ena punkten gäller föräldrapenning under arbetsfri tid och semester. Det har visat sig att arbetstagare i vissa branscher och på vissa arbetsplatser ibland kan drabbas ganska hårt av den nya regel som vi i och för sig är överens om att införa. Med anledning av det har vi begärt att regeringen skall återkomma under nästa riksmöte med ett nytt lagförslag. Den här regeln är nämligen inte tänkt att träda i kraft förrän den 1 januari 1995. Den andra punkten gäller överlåtelse av tillfällig föräldrapenning. Utskottet har bett om att få en något mera vid redogörelse för de ekonomiska beräkningarna på det här området. Utskottet skriver också: ''Utskottet förutsätter att regeringen och Riksförsäkringsverket noga följer utvecklingen av uttaget av tillfällig föräldrapenning vid överlåtelse till annan försäkrad både avseende de ekonomiska konsekvenserna och till vilka personer som överlåtelsen sker. Regeringen bör därefter återkomma till riksdagen med en redovisning och utvärdering av reformen.'' Det är bra och värt att påpeka. Det har varit mycket intressant att lyssna till debatten om en pappamånad. Det var i och för sig inte lika många talare i den debatten som i debatten om ett kvinnligt vårdnadsbidrag. Det var spännande att höra Ny demokratis förklaring, dvs. att papporna egentligen är bättre som vårdnadshavare men att de måste få möjlighet att visa det. Pappamånaden är tydligen ingen bra möjlighet. Vi ser med intresse fram emot Ny demokratis kommande förslag på det området. Socialdemokraterna fick en liten släng av sleven. Man sade att vi anslår mer pengar för informationsinsatser. Det är tydligen mycket illa att skattemedel används för sådana syften som att informera pappor om att de kan behövas i hemmen tillsammans med sina barn. Låt mig inflika att jag antar att det är ungefär samma skattemedel som betalar de helsidesannonser som Ny demokrati nu har publicerat för att söka redovisa för svenska folket vad som pågår och inte pågår inom det partiet. Jag vill också, liksom Sigge Godin, tacka Berith Eriksson för den intressanta och uttömmande historiken kring bl.a. föräldraförsäkringen. Jag kan i övrigt instämma i mycket av anförandet, kanske speciellt i repliken till Sigge Godin om vårdnadsbidraget. Nog känns det lite tragiskt att ett parti som i många delar tillsammans med oss har kämpat för en utbyggnad av föräldraförsäkringen och för mäns och kvinnors lika villkor använder tid till brandtal för vårdnadsbidrag. Sigge Godin sade i sitt anförande att det här inte handlar om diktatur utan om ökad jämställdhet. Det var förmodligen närmast riktat till Arne Jansson. Eftersom man lägger in ett sådant här förslag i en proposition om delad makt och delat ansvar går det att säga att det handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det kan jag instämma i, men jag vill understryka att föräldraförsäkringen tillkom för barnens skull. Det är faktiskt barnets rätt till båda sina föräldrar som vi här söker slå fast. Man ställer sig då frågan varför regeringen samtidigt avskaffar garantidagarna och inför ett vårdnadsbidrag. Jag skall bygga vidare på Sigge Godins resonemang om jämställdhet. Jag kan göra en jämförelse. Vi lockar hem männen med 90 % ersättning av SGI under en månad. Sedan vänder vi oss till kvinnorna och säger: Ni skall i stället vara hemma i två år med 2 000 kr i månaden. Det är ingen riktig jämställdhet. Barnen har inte heller denna gång fått göra sin stämma hörd. Det handlar i mångt och mycket faktiskt om deras rätt till sina föräldrar. Den slås också fast i barnkonkonventionen, som vi har ratificerat. Jag skulle vilja avsluta mitt anförande med att upphöja min stämma och för barnens del säga: Pappa kom hem för vi längtar efter dig! Tack!
Herr talman! Låt mig instämma med Margareta Israelsson. Självfallet är föräldraförsäkringen och hela vår diskussion i första hand till för barnens skull. Det handlar om barnen. Det är det viktiga. Jag har inga andra åsikter om det. Jag vill också säga till Margareta Israelsson att jag tycker att de tillkännagivanden som utskottet har gjort är bra. Detta handlar nämligen om socialförsäkringar, och de skall följas upp. Reglerna skall fungera så bra som möjligt. Vi i den här kammaren måste se till att det blir så. Därför är det alldeles utmärkt att utskottet gör dessa tillkännagivanden. Sedan skall jag gå över till vårdnadsbidraget, Margareta Israelsson. Det är inte alls tragiskt för Folkpartiet liberalerna att ställa upp på den här utformningen av vårdnadsbidraget. Totalt sett, som jag sade tidigare, ökar nämligen valfriheten för barnfamiljerna. Det är väsentligt att var och en kan välja det alternativ som passar dem bäst. Vi skall inte jaga hem några pappor eller mammor bara därför att de får ett vårdnadsbidrag. De skall utnyttja det på det sätt som de själva finner lämpligast och bäst för barnen. Då behöver man inte jaga hem föräldrarna till spisen. Man kan faktiskt låta dem sköta detta själva. Jag tror att de gör det på rätt sätt.
Herr talman! Vi är överens om att den här delen av föräldraförsäkringen gäller barnets bästa. Jag vill ändå konstatera att riksdagen med det beslut som vi har fattat kring vårdnadsbidraget också avskaffade de 90 garantidagarna. De möjliggjorde för förvärvsarbetande att tillbringa mer tid tillsammans med sina barn. Vårdnadsbidraget utgår inte till heltidsarbetande föräldrar som har sina barn i kommunal barnomsorg. De har inte fått en ökad valfrihet. De barnen har förlorat 90 dagar tillsammans med sina föräldrar.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att garantidagarna ger 64 kr om dagen, om jag inte kommer ihåg fel. Det är vad det handlar om.
Herr talman! Det är ungefär lika mycket som ett vårdnadsbidrag ger.
Herr talman! Jag vill säga att jag instämmer i Margareta Israelssons anförande, framför allt när det gäller de 90 dagarna. Om man arbetar och har sina barn på dagis får man faktiskt inte ens 64 kr. Man får varken garantidag eller vårdnadsbidrag, om man skall vara hemma några dagar med sina barn. Jag väljer att se socialdemokraternas särskilda yttrande som ett löfte inför framtiden. Jag hoppas att det är så. Det handlar om en utbyggnad av föräldraförsäkringen.
Herr talman! Vårt särskilda yttrande innehåller inga löften. Vårt särskilda yttrande innehåller en programförklaring. Det vore förmätet av utskottets socialdemokratiska ledamöter att göra uttalanden kring vad en eventuell socialdemokratisk regering har ekonomi till att genomföra.

Herr talman! Det är ett enigt utskott som står bakom det här betänkandet, och det kanske kan tyckas onödigt med en diskussion. Jag vill ändå ta kammarens tid i anspråk ett par minuter för en kommentar. Proposition 205 innehåller förslag om en utökad försöksverksamhet med finansiell samordning till att förutom socialförsäkring och hälso och sjukvård, som nu pågår, också omfatta socialtjänsten. Utskottet tillstyrker förslaget. Visserligen hade vi socialdemokrater, och för övrigt hela utskottet, helst sett att försöksverksamheten också omfattat arbetsförmedlingen. För mycken ohälsa beror ju på långvarig arbetslöshet. Jag har pratat med många läkare som har sagt att de ofta tänkt att det inte är medicin eller medicinsk behandling de helst velat skriva ut, utan ett arbete eller en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det här hänger så nära samman att arbetsförmedlingen borde ha ingått i försöksverksamheten redan nu. Men utskottet nöjer sig med att konstatera att en sådan utvidgad försöksverksamhet diskuteras mellan Socialstyrelsen, Arbetslivsfonden, Arbetarskyddsstyrelsen. Jag utgår därför från att regeringen snarast kommer till riksdagen med ett förslag i den riktningen. Med anledning av propositionen har vi socialdemokrater väckt en motion där vi vill gå ytterligare ett steg för att förbättra rehabiliteringen. Vi lägger fram ett program i tio punkter. Glädjande nog ställer sig hela utskottet bakom det mesta i vårt förslag. De kanske viktigaste punkterna är för det första att arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringen måste klaras ut. Om inte ansvaret görs tydligt blir det nog svårt att uträtta ett bra rehabiliteringsarbete. För det andra skall varje försäkringskassa redovisa sin rehabiliteringsstrategi, ett sorts beting att rehabilitera ett visst antal människor. För det tredje anser utskottet att regeringen skall utforma ett samlat program för förebyggande och rehabiliterande insats. Det här ger vi regeringen till känna. Vårt tiopunktsprogram finns redovisat i utskottsbetänkandet och jag hänvisar nu endast till detta. Jag försäkrar att vi har lagt ned mycket arbete och stort engagemang för att försöka få fram ett så långt möjligt heltäckande program. Som sagt är utskottet enigt, och det är bra. Det bör vara en garanti för att det nu sker förbättringar i rehabiliteringsverksamheten.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

Herr talman! Utskottet ser mycket positivt på den ökade samverkan och samordning mellan socialförsäkring, hälso och sjukvård och socialtjänst som regeringen föreslår. Det här är ett viktigt steg i en utveckling mot en effektivare användning av de resurser som finns tillgängliga för förebyggande arbete och rehabilitering. Det är också mycket glädjande att utskottet är enigt i sin bedömning. Det finns ett stort intresse ute i landet för att komma i gång med lokal försöksverksamhet av det här slaget. I bl.a. Stenungsund har man väntat sedan 1988. Efter vad jag har erfarit har man goda förutsättningar att komma i gång med den här verksamheten den 1 juli i år. Det skall bli mycket intressant att följa verksamheten. Det finns fler kommuner som visat sitt intresse och som ligger långt framme i sin planering. Under remissbehandlingen av förslaget har det från flera håll, som Nils-Olof Gustafsson också har framhållit, uttryckts att det vore värdefullt att även arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden skulle kunna ingå i försöksverksamheten. Regeringen har bedömt att några ytterligare parter nu inte bör ingå, och utskottet delar den bedömningen. Dock anser utskottet att arbetsmarknadsmyndigheterna har en sådan viktig roll i samarbetet med övriga sektorer att dessa bör ingå i nästa steg. vill jag säga följande: 1997/98 anförs att arbetsgivarna bl.a. har ett stort ansvar för rehabiliteringen. De har också ett stort ansvar för att den kommer till stånd. Inom försäkringskassorna försöker man på olika sätt att få arbetsgivarna mer delaktiga. Att det i många fall inte blir några påtagliga resultat beror bl.a. på att ansvaret är otydligt beskrivet. Inom fösäkringskassorna sker nu fortlöpande aktiviteter för att klargöra och utveckla den roll som kassorna har i rehabiliteringsarbetet. I regeringens kompletteringsproposition framhålls det att det är viktigt att insatserna för rehabiliteringsarbetet fortsätter och att de ansvariga utvecklar och förbättrar rehabiliteringsarbetet. Parallellt med andra åtgärder måste på sikt antalet förtidspensioner reduceras. Även inom regeringskansliet pågår ett beredningsarbete med inriktning på att bryta den stigande trenden inom förtidspensioneringen. Arbetslivsfonden att ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och framför allt försäkringskassa är oklar och att en översyn är nödvändig. Utskottet delar den uppfattningen och anser att regeringen bör låta utreda frågan. De minsta företagens praktiska möjligheter att leva upp till sitt ansvar bör beaktas i utredningen samtidigt som det bör övervägas om arbetsgivarens ansvar bör regleras i kollektivavtal. Vidare bör övervägas om försäkringskassan och arbetsgivaren skall vara skyldiga att erbjuda rehabilitering inom viss tid. Dessutom har redan Nils-Olof Gustafsson angivit en del av inriktningen på den utredning som vi efterlyser. Vi har också sagt att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag. Utskottet anser att riksdagen med anledning av motion Sf39 i denna del som sin mening bör ge regeringen detta till känna.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 I hemställanspunkt 5, beträffande rehabiliteringsprogram, yrkar jag att riksdagen med anledning av motion 1993/94:Sf39 i denna del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om ett klargörande av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och om ett samlat åtgärdsprogram. Därutöver yrkar jag avslag på övriga delar av motionen samt avslag på samtliga övriga motioner.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka möjligheten till villkorat bistånd då detta av sociala skäl bedöms lämpligt. Den enskilde har enligt socialtjänstlagen alltid i första hand ett eget ansvar för sitt liv och sina förhållanden i övrigt. I lagens förarbeten framhålls särskilt att socialtjänsten inte får frånta den enskilde hans ansvar i detta avseende. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd skall den enskilde bidra till sin egen försörjning, t.ex. genom arbete. Den som inte har arbete är skyldig att aktivt söka och även godta lämpligt anvisat arbete. I skyldigheten att ta lämpligt arbete inbegrips också deltagande i verksamheter som samhället i övrigt ställer till förfogande inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, t.ex. Först när den som söker hjälp inte själv kan tillgodose sitt behov skall samhällets insatser ges med stöd av socialtjänstlagen. Det finns således ingen ovillkorlig rätt till socialbidrag. Det har från olika håll ansetts att socialtjänsten borde får utökade möjligheter att kräva motprestationer för att bevilja socialbidrag. Det har framför allt gällt olika former av sysselsättning utanför den ordinarie arbetsmarknaden eller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, dvs. sysselsättningar som inte omfattas av den arbetsrättsliga regleringen och inte heller ger de rättigheter som ett arbete normalt ger. Jag vill här peka på att kommunen har möjlighet att själv inrätta beredskapsarbeten och erbjuda sådana till den som söker socialbidrag på grund av att de saknar inkomst. Det går dock inte att blunda för att det i vissa fall kan vara en svår avvägning att bedöma i vilken form hjälpen bör ges. Det gäller framför allt människor med missbruksproblem som inte är så grava att det kan bli fråga om tvångsomhändertagande, men som samtidigt är så allvarliga att personen inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Som Göte Jonsson känner till har frågan berörts i Socialtjänstkommitténs delbetänkande Rätten till bistånd inom socialtjänsten. Kommittén avser att återkomma till frågan i sitt slutbetänkande som beräknas överlämnas till regeringen under hösten. Regeringen kommer först därefter att ta slutlig ställning till hur socialtjänstlagen skall utformas.
Herr talman! Tack för svaret på frågan, socialministern. Frågan om villkorat bistånd, eller möjligheten att ställa krav på motprestation, har aktualiserats allt mer utifrån de erfarenheter som vi har av nuvarande socialtjänstlag. Den har gällt i drygt tio år, sedan början av 1980-talet. Allt under det att lagen har utvärderats så har kommunerna, och även många som arbetar inom socialtjänsten, kommit fram till att en möjlighet fattas, nämligen möjligheten att villkora bistånd om det av sociala skäl är motiverat. Det är riktigt, som socialministern sade, att man är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande. Den skyldigheten finns också inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men precis som socialministern sade finns det många som är i behov av socialbidrag men som enligt realistiska bedömningar inte har förutsättningar att stå till arbetsmarknadens förfogande. Det kan gälla ungdomar, och det kan gälla missbrukare. Jag menar att det i de fallen skulle vara mycket angeläget att lyssna på bl.a. Kommunförbundet och se till att vi får en lagstadgad möjlighet att ställa krav på motprestation. Samtidigt vill jag understryka att det skall vara klart socialt motiverat om man skall kunna ställa krav på motprestation. Med utgångspunkt i det delbetänkande som har varit ute på remiss, bl.a. i kommunerna, kan man mycket väl hitta sådana modeller och lösningar som gör att man kan få möjligheten att ställa krav utan att träda rättssäkerheten för när. För närvarande är det faktiskt så, som socialministern mycket väl vet, att man ute i kommunerna arbetar i en gråzon. Man vet inte riktigt vad den s.k. arbetslinjen innebär inom socialtjänsten. Vi har det ganska berömda fallet med Tyresö kommun, som fick ja i tingsrätten, nej i kammarrätten och som nu har begärt överprövning i Högsta domstolen. Att få en tydligare lagstiftning på dessa områden är en rättssäkerhetsfråga. Det framgår klart av det sociala arbetet i kommunerna att behovet finns. Nu försöker man tänja på begreppet arbetslinje och använda det i olika sammanhang. Men det är fel, enligt min uppfattning. I stället bör vi få en lagändring till stånd som ger faktiska möjligheter.
Herr talman! I mycket delar jag Göte Jonssons utgångspunkter. Möjligen kan man säga att jag inte tror att man helt kommer ifrån rättssäkerhetsproblemen. Det skulle förutsätta att man kunde göra en kristallklar lagstiftning som gick att tillämpa i varje enskilt fall. Jag tror inte att det är möjligt; vi kommer alltid att ha denna typ av gråzonsfall där socialtjänsten har svårt att bedöma vilka åtgärder som är riktiga. Det är ju de åtgärderna som Göte Jonsson är ute efter -- de som är motiverade i det enskilda fallet. Men det är alltid svårt när man har ett konkret fall och skall bedöma vad som är rätt att göra. Därför går det aldrig att skriva en lag som innebär att man, så fort man ser en människa, kan avgöra exakt vilka åtgärder som skall sättas in. Den professionella bedömningen kommer alltid in i bilden. Men jag hoppas att Socialtjänstkommittén, där Göte Jonsson själv är ledamot, i sina fortsatta resonemang kan komma med sådana förslag till ändringar i lagstiftningen att detta kan bli tydligare än det är i nuvarande lagstiftning. Jag hoppas också att man skall kunna föra ett konstruktivt resonemang om hur man skall hantera en del av de gråzonsproblem som finns i dag, även om jag inte är så optimistisk att jag tror att kommittén kommer att lösa alla våra problem.
Herr talman! Jag delar socialministerns uppfattning att vi aldrig kan komma ifrån gråzonsproblemen. Men i dag är de alldeles för stora. Ute i kommunerna märks behovet av möjligheten till flexibla åtgärder. De finns inte i dag på det sätt som är nödvändigt. Jag menar också att detta inte enbart gäller det ekonomiska biståndet utan även annat bistånd. Låt mig ta ett exempel. En ung flicka på 18 år flyttar hemifrån och får pengar för att utrusta sitt boende via socialtjänsten. Hon bor där några månader, flyttar sedan hem till mamma och pappa igen och säljer bohaget. Efter ytterligare några månader säger hon att hon inte kan bo hemma hos pappa och mamma och begär nya pengar av socialtjänsten. Socialtjänsten säger nej och menar att hon redan har fått pengar till bohag vid ett tillfälle. Då överklagar flickan och får rätt i den rättsliga prövningen, vilket innebär att socialtjänsten på nytt får betala ut pengar till bohag för flickan. Detta är att ge felaktiga signaler till ungdomen. I sådana fall skulle man kunna ställa vissa krav på motprestation för att gå in med ytterligare en åtgärd.
Herr talman! Det är svårt att kommentera enskilda fall som jag inte har inblick i. Men låt mig ändå säga att flexibiliteten i gällande lagstiftning är betydligt större än vad man ofta tror ute i kommunerna. Det finns också socialnämnder och socialförvaltningar som har tillämpat den nuvarande lagen på ett mycket flexibelt sätt och visat att det kan fungera väl. Men vi är som sagt var överens om att lagen kan bli bättre på denna punkt, och jag utgår ifrån att Socialtjänstkommittén kommer att ge oss ett sådant underlag att vi kan stifta bättre lagar så småningom.
Herr talman! Också jag hoppas att vi skall kunna göra det. Vi arbetade fram ett delbetänkande där vi tog upp biståndsfrågorna men vi kom inte särskilt långt. Men sedan dess har det hänt en hel del, bl.a. i anslutning till remissarbetet och framför allt från Kommunförbundets sida. Ett enigt Kommunförbund går nu till Socialtjänstkommittén och regeringen och vädjar om att få en utvidgad möjlighet till villkorat bistånd. Jag tycker att detta är en mycket klar signal, som visar på nödvändigheten av en sådan åtgärd. Det är ju givetvis främst de som arbetar ute i kommunerna, i den aktiva socialtjänsten, som känner till dessa behov. Jag tackar socialministern för öppenheten när det gäller möjligheten att pröva. För min del skall jag arbeta vidare med försöken att få en majoritet i Socialtjänstkommittén, så att vi kan ge kommunerna denna möjlighet att av sociala skäl gå in med andra åtgärder än vad som nu är möjligt i socialtjänstlagen.

Herr talman! Lars Moquist har frågat mig om jag har för avsikt att föreslå några åtgärder, t.ex. Essen har frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar med anledning av den omfattande inströmningen av asylsökande. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Under de senaste veckorna har det skett en stor inströmning till Sverige av kroater, speciellt från området kring staden Virovitica, som har kommit hit för att söka arbete. Det har figurerat helt grundlösa rykten i Kroatien om möjligheten att resa till Sverige och få arbete här på mycket goda villkor. Vad gäller den här inströmningen har Invandrarverket tillsammans med den svenska ambassaden redan inlett en informationskampanj i Sverige. Liknande kampanjer har tidigare prövats med gott resultat i andra länder. Regeringen fattade förra torsdagen även beslut i ett antal asylärenden rörande personer från det forna Jugoslavien, däribland också Kroatien, som överlämnats av Invandrarverket och frågan om risken för kroatiska medborgare att tvingas delta i stridshandlingar. Regeringen uttalade att risken för kroatiska medborgare generellt sett att mot sin vilja tvingas delta i väpnade konflikter inte kan anses som påtaglig. De kroatiska medborgare som regeringen fattade beslut om fick avslag och skall avvisas till Kroatien. Regeringen berörde i sina beslut också frågan om dubbla medborgarskap, då ett antal asylsökande från olika delar av det forna Jugoslavien har medborgarskap i mer än en av de nya stater som bildats. Regeringen slog fast att man i sådana fall, i enlighet med internationell praxis, skall pröva asylskälen gentemot alla länder i vilka den sökande är medborgare. Asyl kan vägras om den sökande kan få skydd i något av dessa länder. Därför fattade regeringen beslut om att personer som är medborgare i både Bosnien--Hercegovina och Kroatien kan avvisas till Kroatien. Informationskampanjen i Kroatien och de praxisbeslut som regeringen fattat, vilka medfört att myndigheterna nu kan börja fatta beslut i ett stort antal ärenden, kommer tillsammans att ge en stark signal om att det inte är meningsfullt att resa till Sverige och försöka få uppehållstillstånd här om man inte har behov av skydd eller om man kan erhålla skydd i något land där man är medborgare. Personer som kommit till Sverige för att söka arbete avvisas nu med omedelbar verkställighet till
Herr talman! Till en början ber jag att få tacka för svaret på den här frågan. Jag vill också passa på att ta upp ytterligare en fråga som jag ställde samtidigt till statsrådet Friggebo. Den handlade om det omfattande bidragsfusket i Malmöområdet. Det är ganska egendomligt att man hänvisar den frågan till Bo Könberg och sedan anger att han tyvärr inte hinner besvara frågan. Jag skall återgå till frågan som gäller viseringskrav för kroater. Jag uppmärksammande detta problemet redan hösten 1993. Asylbyrå syd slog då larm till regeringen om att människor från Sarajevo kom hit på kroatiska pass. Enligt Asylbyrå syd skulle regeringen fundera över vad man skulle göra för att komma till rätta med detta problem. Det har gått lång tid utan att vi egentligen har sett några märkbara resultat. Nu har en tidning nere i Kroatien, som heter Arena, tagit upp frågan. Tidningen påstår bl.a. att det är mycket lätt att söka sig till Sverige och att det finns tomma områden i östra Sverige som kan befolkas av kroater. Det är mycket bra att man nu har inlett en kampanj för att bemöta dessa påståenden nere i Kroatien. I slutet av statsrådets svar talar statsrådet om personer som söker arbete här. Det är viktigt att den här frågan inte bara reds ut för de personerna utan även för dem som inte kommer hit och söker arbete. Invandrarverket har en förteckning över s.k. säkra länder. Jag undrar om statsrådet Friggebo har för avsikt att se till att Kroatien kommer med på den listan.
Herr talman! Även jag vill framföra ett tack för svaret. Regeringen har fattat beslut som innebär att strömmen av asylsökande borde kunna upphöra. Den här reseverksamheten började, som Moquist sade, faktiskt redan i november förra året. Vi fick vissa indikationer på vad som höll på att hända. Jag är helt säker på att även statsrådet fick sådana indikationer. Nu är vi snart framme i juni, och omfattningen av denna inreseverksamhet har ökat dramatiskt under senare tid. Om trenden fortsätter handlar det snart om 15 000--20 000 personer om året. Även om regeringen följer praxis och fattar avvisningsbeslut måste alla dessa ärenden avgöras ett efter ett. Ärenden kommer att överklagas. Det kommer alltså att ta lång tid. Personligen tycker jag att det hade varit bättre om man på ett tidigare stadium hade infört ett visumtvång. Jag skulle gärna vilja höra statsrådets bedömning. Varför kan man inte införa visumtvång? Om man kan det, varför har man inte gjort det tidigare? Det är tragiskt att människor lockas hit på falska premisser och att detta sedan händer. I och med att detta har förekommit under en ganska lång period borde man på något sätt ha kunnat stävja detta tidigare. Det finns alltid en risk när åtgärderna kommer sent; det blir jobbigare att besluta om dem. Det har gått litet för lång tid.
Herr talman! Först vill jag ta upp frågan om bidragsfusk när det gäller socialhjälpen. Det är inte en fråga som handläggs av mig. Jag hade inte någon aning om att statsrådet Könberg inte var tillgänglig i dag. När vi diskuterar kroaterna är det viktigt att komma ihåg att det handlar om två helt olika frågor. Den ena gäller de personer som luras hit av olika tidningsartiklar med löften t.ex. om att det finns arbeten och bostäder och om att Sverige har brist på arbetskraft. Den företeelsen har uppstått under de senaste månaderna. Det är alltså en ny företeelse. Det har vidtagits snabba åtgärder av Invandrarverket och ambassaden. Genom annonser talar man om för kroaterna att de blir lurade och att det inte är någon idé att de kommer till Sverige eftersom det inte finns arbeten att tillgå osv. Den andra frågan berör personer från Bosnien som har hemska upplevelser bakom sig. Det handlar företrädesvis om kroatbosnier. Enligt Kroatiens lagstiftning har dessa personer möjlighet att också bli medborgare i Kroatien. Många har blivit det. Några ärenden har sänts till regeringen. Vi skulle först och främst ta ställning till vilket land som skälen skulle prövas gentemot. Det har vi gett besked om. Dessa personer åberopar krigsvägrarskäl, dvs. att de riskerar att skickas tillbaka till den kroatiska armén i Bosnien. Det är en viktig fråga att ta ställning till och undersöka. Regeringen har också under våren gjort undersökningar, och nu har det träffats ett avtal om en federation. Det har även träffats ett avtal om vapenvila mellan krajinaserberna och kroaterna. Detta utgör grunden till att vi anser att det inte finns någon generell risk för att dessa personer skall inkallas för att delta i stridshandlingar. Detta är bakgrunden till att regeringen har fattat sitt beslut beträffande kroatbosnierna.
Herr talman! Något definitivt svar på om det blir visering för kroater har vi inte fått. Men man kan väl uppfatta statsrådets svar så att man från regeringens sida inte har för avsikt att i dagsläget införa något särskilt viseringskrav för kroater. Detta beklagar jag. Man skulle ju då kunna klara ut denna problematik på ett mycket lättare sätt. Det som nu tydligen är aktuellt är att man bibehåller denna ganska krångliga asylhanteringssituation just på grund av krigsvägrarna. Det innebär att resurserna i Sverige utnyttjas på ett väldigt märkligt sätt. Det vore mycket bättre att se till att människorna hjälptes i närområdet än att lägga ner en förfärlig massa pengar i det svenska asylhanteringssystemet, just kanske för att hantera bara denna lilla grupp krigsvägrare. Jag fick inte heller veta om regeringen har för avsikt att se till att Kroatien blir ett säkert land i SIV:s lista.
Herr talman! Det är riktigt som statsrådet sade att det är två olika grupper, och dem skall man skilja på rätt noggrant i diskussionen. De som nu kommer hit och tror att de kan få arbete och bostad här har naturligtvis hört att Sverige har varit relativt frikostigt med att bevilja uppehållstillstånd för f.d. jugoslaver. Vi har redan beviljat uppehållstillstånd för 120 000--150 000 personer. Då kan de ju få det intrycket att det är möjligt att komma hit. Det gäller ju att göra informationsinsatser väldigt tidigt så att människor inte lockas hit genom falska premisser som vi själva i någon mån är orsak till. Sedan finns det medborgare som reser med dubbla pass. Ja, alla som har kommit hit är ju inte krigsvägrare och har inte åberopat krigsvägrarstatus. Det kom hit människor redan i november som inte åberopade krigsvägrarstatus men begärde asyl och uppehållstillstånd. Man borde ha kunnat göra någonting tidigare för att motverka att de människorna bibringades uppfattningen att de kunde komma hit.
Herr talman! De människor som har kommit hit för att söka arbete är människor som utnyttjas av profitörer och som kommer från ett litet och mycket begränsat område. Det handlar alltså inte om den allmänna inställningen att man kan åka till Sverige och få uppehållstillstånd här, utan det är organiserat av några personer. Detta har våra myndigheter med kraft tagit itu med. Det är det ena. Det andra är den lilla gruppen krigsvägrare. Dessa har inte varit skäl nog för oss att avvakta att fatta beslut. I de praxisärenden där regeringen har fattat beslut har personerna just åberopat krigsvägrarskäl. I andra fall har beslutsfattandet fortgått. Regeringen har tidigare fattat några beslut beträffande Kroatien, där det inte handlade om krigsvägrare. Även våra myndigheter har fattat beslut beträffande kroater. Det är inte regeringen som hanterar frågan om säkra länder utan våra myndigheter. Visum är inte aktuellt att införa.
Herr talman! Jag vill upprepa min fråga om kostnaderna. Anser inte regeringen och Kulturdepartementet att svenska skattepengar skall användas på bästa möjliga sätt? Om vi har bestämt att pengar skall avsättas för flyktinghantering i Sverige, bör vi se till att dessa pengar i stället används i närområdet. Det gäller ju människor som inte kan anföra skäl enligt FN:s Genèvekonvention utan som av andra orsaker inte kan få skydd i sitt land. Vi skall se till att de ges möjligheter genom UNHCR i närområdet. Varför vill inte regeringen hjälpa många fler människor genom att se till att hjälpen ges i närområdet i stället för att dessa människor skall hamna i det svenska asylsystemet?
Herr talman! Att vi på många håll är oroade över situationen beror på att vi har upplevt liknande situationer tidigare när det gäller kosovoalbaner, bosnier och andra grupper. Det har strömmat in många människor. Man har diskuterat, men till slut har man inte orkat klara ut det hela utan har infört en generell möjlighet att på olika grunder låta dem stanna. När man ser en tendens, skall man reagera fort och ta ställning i den ena eller andra riktningen. Så tror jag att svenska folket vill ha det. Man skall inte komma för sent, när situationen har blivit en övermäktig. Jag tror dock att det inte blir så i detta fall, för här tycks regeringen ha fattat bra beslut. Men risken upplevs ändå såsom stor, och det har gjort att jag har velat ställa denna fråga.
Herr talman! Lars Moquist återkommer till att vi skall hjälpa människor i närområdet. Ja, vi gör ju det. Vi är ett av de länder som kraftfullt ställer upp på bred front med humanitär hjälp, skydd, militär övervakning, räddningstjänst osv. Det hindrar dock inte att vi dessutom här i vårt land ger skydd åt människor som är förföljda. Jag behöver inte kommentera Gustaf von Essens inlägg. Den jämförelse som han gjorde med kosovoalbanerna håller inte alls, vilket han själv är medveten om.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket. Jag hoppas bara att regeringen snabbt tänker om och fastställer viseringskrav för kroatiska medborgare. Det skulle medföra att svenska skattepengar används på bästa sätt.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att rwandiers asylansökningar skall behandlas enligt den praxis som har gällt för bosnier, somalier och kosovoalbaner under 1993 och 1994. Inledningsvis vill jag tillrättalägga några uppgifter som Sten Andersson har åberopat i sin fråga. Utlänningsnämnden har sedan januari 1993 inte fattat några beslut i rwandiska ärenden på grund av osäkerheten om hur förhållandena i landet skall bedömas. I mars 1994 gjorde nämnden en resa i Rwanda med målsättning att därefter kunna fatta beslut. Däremot har man inte, som Sten Andersson har uppgivit, ännu gjort detta. När det sedan gäller den ''gruppasyl'' som Sten Andersson menar att regeringen har beviljat bosnier, somalier och kosovoalbaner vill jag hävda att det är fråga om en missuppfattning. Det är nämligen så att regeringen har fattat ett antal beslut i enskilda ärenden, som avlämnats till regeringen, vad avser bosniska och somaliska medborgare. Besluten får därefter praxisverkan på Invandrarverkets och Utlänningsnämndens tillämpning i liknande fall. Det är således inte fråga om något gruppbeslut, utan varje ärende bedöms individuellt. För kosovoalbanernas del har regeringen inte fattat något principbeslut. Däremot finns det många i denna grupp som omfattas av den s.k. tidsförordningen, vilken innebär att barnfamiljer som har sökt asyl före den 1 januari 1993 normalt får stanna. För närvarande har regeringen inget ärende avseende asylsökande från Rwanda, varför något praxisbeslut inte heller är aktuellt. Däremot har jag fått uppgift om att Utlänningsnämndens rwandiska ärenden är under beredning och att beslut kommer inom kort. Dessa beslut får då praxisverkan för
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag skall först be om ursäkt. Uppgiften om att tre rwandier fick asyl fanns i pressen i förra veckan på onsdag och torsdag. Jag fann ingen dementi, utan jag utgick från att uppgiften var korrekt. Är det ändå inte gruppasyl, fru statsråd, när det gäller 40 000 bosnier, 2 000 somalier samt 20 000 kosovoalbaner? Den uppfattningen har väl spritts runt om i landet. Vi kan givetvis diskutera ordet gruppasyl. Men alla de barnfamiljer bland kosovoalbanerna som sökte asyl före den 1 januari 1993 får normalt stanna. Det skriver statsrådet själv i svaret. Detsamma gäller 40 000 bosnier plus anhöriga. Min fråga baseras på det faktum att vi har visat en enorm frikostighet mot bosnier, kosovoalbaner och somalier. I Rwanda pågår ett inbördeskrig, där miljontals människor lever under betydligt sämre sociala förhållanden än de levde i som lämnade Min fråga är följande: Kommer man att visa samma generositet vad gäller eventuella asylsökande från dessa länder? Kommer man att lägga ned lika mycket pengar som man har haft råd att lägga ned på de kategorier jag har nämnt tidigare, eller har man insett att man inte kan fortsätta med denna ytterst frikostiga asylpolitik?
Herr talman! För det första finns det ytterst få rwandier i Sverige. För det andra har vi visumtvång gentemot Rwanda sedan länge. För det tredje förvånar det mig att Sten Andersson i Malmö vågar sig på att göra en jämförelse mellan kriget i Bosnien och kriget i Rwanda. Att jämföra ett helvete med ett annat helvete tror jag svårligen låter sig göras. Jag vill också rätta till en uppgift som finns i Sten Anderssons fråga. Han säger att det har beslutats om permanenta uppehållstillstånd för 100 000 utlänningar på mindre än ett år. Sanningen är att det sedan den 1 juli 1992 har fattats beslut om ungefär 54 000 personer. Det kommer att bli ytterligare några på grund av tidsförordningen. Låt oss beskriva vad som faktiskt händer med fakta, så att vi har en gemensam utgångspunkt att diskutera ifrån! När regeringen fattar praxisbeslut sker det i enskilda ärenden. Sedan skall myndigheterna fatta beslut -- också i enskilda ärenden. Det kan finnas olika villkor och bakgrunder för olika personer. Det brukar ställas krav, inte minst från Sten Andersson och personer med hans inställning, på att vi åtminstone någorlunda skall kunna bedöma vilka effekterna torde kunna bli vid olika praxisbeslut. Då har vi i ärlighetens namn sagt att Bosnienbeslutet torde beröra ca 40 000 personer. Ca 2 000 somalier kommer att beröras. Tidsförordningen berör ca 20 000 personer. Det gäller dock icke 20 000 kosovoalbaner, men merparten av dem är kosovoalbaner.
Herr talman! Jag är väl medveten om att det finns grader även i helvetet. Om man nu skall gradera tror jag ändå att dagens situation i Rwanda, med snart en kvarts miljon döda, trots allt är betydligt värre än den som rådde och kanske fortfarande råder i vissa delar av dåvarande Jugoslavien. Statsrådet säger att beslutet kommer att beröra 40 000 bosnier. Jag och många med mig har fått den bestämda uppfattningen att man är överens om siffran 40 000. Däremot har man diskuterat hur många som är anhöriga. Därifrån kommer min uppgift om en slutsumma på 100 000. Det är samma sak som att Sveriges fjärde eller femte stad inte kommer att producera några pengar de närmaste åren. Är vi överens om att det handlar om 40 000 bosnier, 20 000 personer varav majoriteten kosovoalbaner och 2 000 somalier som i dag finns i Sverige och som kan ha rätt att ta hit sina anhöriga?
Herr talman! Jag är inte säker på att vi skall fördjupa oss alltför mycket i denna sifferexercis, men när Sten Andersson i Malmö säger att det under mindre än ett år har beslutats om permanenta uppehållstillstånd för nära 100 000 utlänningar är det definitivt fel.

Herr talman! Nu blandar statsrådet samman äpplen och päron. Nu säger hon att 54 000 har fått asyl under de senaste två åren. Jag pratar om totalsumman! Det finns i dag ett antal bosnier, kosovoalbaner och somalier som inte har fått asyl, men som kommer att få asyl enligt de riktlinjer man har ställt upp. Jag menar att man skall räkna in dem i totalsumman. Om ett år kommer de att finnas i Sverige och ha fått asyl, baserat på det som har hänt. Man skall också bedöma deras släktingars skäl att få komma hit litet mer generöst än vad man har gjort tidigare. Herr talman! Min fråga är i alla fall följande: Kommer vi att sända lika mycket pengar och lika mycket resurser till Rwanda som vi i dag har gjort till länderna i dåvarande Jugoslavien?

Herr talman! Berndt Ekholm har frågat mig om regeringen är beredd att vidta konkreta åtgärder för att förbättra dialogen med frivilligorganisationerna och med dem som arbetar med flyktingfrågorna. Enligt Berndt Ekholm upplever dessa organisationer, bl.a. kyrkorna, att regeringen och berörda myndigheter visar ett svalt intresse för deras insatser och kunskaper. Regeringen sätter stort värde på de frivilliga organisationernas och kyrkornas arbete för flyktingar. Detta har omsatts i en rad åtgärder. Regeringen har i propositionen Mottagande av asylsökande m.m. redovisat sin syn på den viktiga roll som ideella organisationer och religiösa samfund bör kunna spela i mottagandet av asylsökande och flyktingar. Bl.a. öppnas nu möjligheten för t.ex. ideella organisationer och trossamfund att driva förläggningar på entreprenad. I Stockholms kommun svarar frivilliga organisationer på uppdrag av kommunen för delar av flyktingarnas introduktion i det svenska samhället. Regeringen har även tillsatt en särskild beredning, den s.k. Ideella beredningen, som skall lämna förslag som syftar till att främja den ideella sektorn. I direktiven till den kommission mot främlingsfientlighet och rasism som nu skall tillsättas betonas att kommissionen i sitt arbete bör samarbeta med kyrkor, samfund och organisationer. Organisationerna har en viktig roll för att motverka främlingsfientlighet i samhället. Det sker på olika sätt. Sveriges kristna råd har utvecklat ett utbildningsprogram för bl.a. lärare, det s.k. MOD-projektet. Regeringen har beviljat Sveriges kristna råd en miljon kronor i bidrag till det projektet. Såväl Kulturdepartementet som Statens invandrarverk för en kontinuerlig dialog med ideella organisationer och religiösa samfund i frågor som gäller invandrare och flyktingar. Den här dialogen, som sker på olika plan, är ett uttryck för regeringens ambition att på bästa möjliga sätt ta till vara den kunskap och det engagemang som finns inom den ideella och religiösa sektorn. Ett erfarenhetsutbyte i mer organiserad form sker ett par gånger om året vid Flyktingpolitiska rådets möten. Såväl ideella organisationer som religiösa samfund är representerade i rådet. Till det stora invandrarrådslag som äger rum i juni i Västerås har såväl organisationer som religiösa samfund inbjudits. Som invandrarminister har jag också regelbundna möten med representanter för En annan form av dialog sker genom att jag själv eller mina medarbetare deltar vid olika slags möten och seminarier som anordnas på frivilligorganisationernas initiativ. Senast i maj månad deltog representanter från fyra departement vid en hearing om FN:s barnkonvention som anordnats av Barnkonventionsgruppens nätverk av frivilligorganisationer. Jag har också ställt mig positiv till Kulturdepartementets medverkan i en hearing om behandlingen av asylsökande som kommer att anordnas av Sveriges kristna råd och I mitten av mars i år inleddes på Invandrarverkets initiativ en kampanj som saknar motstycke i svensk historia, det s.k. Kontaktnätet. Närmare 90 riksorganisationer har gått samman i ett upprop som manar medlemmar och allmänhet att bli flyktingarnas guider och visa dem vägen in i det svenska samhällslivet. Under Kontaktnätets första månad anmälde sig över 3 000 personer som flyktingguider. Det tycker jag är ett mycket glädjande gensvar och ett uttryck för att dialogen fungerar.
Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret. Det visar att det görs många olika insatser, men också att det tas en hel del kontakter. Uppenbart är att de här kontakterna trots allt inte går på djupet. Jag skall försöka återkomma till vad jag menar med det. Den borgerliga regeringen har ju ansett det mycket angeläget att jobba med frivilligarbetet. Personligen håller jag med om mycket av det regeringen säger. Det är viktigt att utnyttja frivilligarbetarnas och frivilligorganisationernas kompetens. Det är också viktigt att se dem som ett komplement till den offentliga sektorns verksamhet och inte som ett sätt att lösa ekonomiska problem. Jag tror att det inte minst mot bakgrund av den främlingsrädsla och de stämningar som finns mot flyktingar är väldigt viktigt att man utnyttjar frivilligorganisationerna. Det som uppenbart brister är att de som arbetar ute på fältet upplever att varken regering eller myndigheter är beredda till någon form av mer ordnade kontakter eller till att lyssna till de synpunkter man har på flyktingpolitiken. Bl.a. säger Sveriges kristna råd att det inte förekommer några kontinuerliga överläggningar med regeringen. Visserligen finns Invandrarpolitiska rådet, men där sitter inte Invandrarpolitiska rådet relativt sällan. Jag tror att det är oerhört angeläget med täta och regelbundna kontakter med frivilligorganisationerna. Vi måste använda dem mycket mer i flyktingpolitiken framöver. Exempelvis kyrkorna har väldigt fin sakkunskap när det gäller krishantering, som man kan ta vara på. Jag undrar om den sakkunskapen finns i samma utsträckning inom våra institutioner. Därför skulle jag återigen vilja fråga invandrarministern om man inte borde ha regelbundna överläggningar med frivilligorganisationerna, inklusive kyrkorna, dels från regeringens sida, dels från Invandrarverkets och Utlänningsnämndens sida?
Herr talman! Jag har många regelbundna kontakter framför allt i Flyktingpolitiska rådet, där Amnesty, Rädda barnen, representanter för kyrkorna osv. sitter med. Där är det fritt fram att ta upp vilka frågor som helst. Berndt Ekholm nämnde särskilt Sveriges kristna råd. Vi har haft mycket intensiva kontakter med Sveriges kristna råd, inte minst nu under våren i samband med förberedelser för en hearing om asylpolitiken. Den var avsedd att hållas i maj men har nu skjutits upp till i november månad. Vi har diskuterat hur även Kulturdepartementet skulle kunna medverka i denna hearing för att det skall kunna bli en bra dialog om själva asylpolitiken. För ett tag sedan var jag i Uppsala och träffade ärkebiskopen. Det ledde fram till att vi på bredare bas diskuterade med ett antal biskopar. Jag själv var närvarande och även Utlänningsnämndens och Invandrarverkets chefer. Vi hade en mycket givande dialog både om asylpolitiken och om själva engagemanget för de personer som får stanna här i Jag är medveten om att det alltid finns önskemål. Man skulle själv också önska att man kunde ha ännu fler dialoger och träffa ännu fler människor på basplanet, som Berndt Ekholm säger, de personer som verkligen tar sig an asylsökande och flyktingar. Där kommer man alltid att brista. Förmågan och tiden räcker inte alltid till det man skulle vilja göra. Jag tycker att dialogen är mycket viktig.
Herr talman! Enligt de informationer jag har fått, både hemifrån och från Sveriges kristna råd, är det uppenbarligen inte fråga om någon regelbunden dialog. Att man kan samarbeta kring en hearing och ha kontakter strövis, det må vara hänt. Men den regelbundna kontakten, som verkligen sätter frivilligorganisationerna i centrum finns uppenbarligen inte, eftersom kritik av detta slag når ens öron. Jag har uppfattat att regeringen i någon mån har varit intresserad av att sätta frivilligorganisationerna i centrum. Det är angeläget att ta vara på exempelvis kyrkornas kunskaper om krisbearbetning. Det är viktigt att man i handläggningen av enskilda flyktingfall lyssnar på den erfarenhet som dessa flyktingarbetare har. Så sker uppenbarligen inte, eftersom vi nås av kritik av detta slag. De som arbetar ute i frivilligorganisationerna känner inte att man lyssnar på deras kunskap. Man svarar inte på skrivelser så att de som skrivit dem förstår att man verkligen lyssnar på dem. Det tas inga muntliga kontakter. Detta leder mig fram till en fråga: Är det inte viktigt att i handläggningen av enskilda fall ta vara på de kunskaper som de som arbetar i frivilligorganisationerna har? Det kan exempelvis gälla krishantering. Har man på Invandrarverket beteendevetenskaplig kunskap?
Herr talman! Jag tycker att det är mycket viktigt. I Stockholms kommun är ett mycket bra projekt på gång. Kommunen har överlåtit åt en del frivilligorganisationer att ta hand om introduktionen av flyktingar. Till detta projekt har också regeringen lämnat sitt bidrag. Där ingår bl.a. mycket av den sociala delen av mottagandet. Jag tycker att Stockholms kommun på ett mycket förtjänstfullt sätt har vågat göra i praktiken det som många talar om, nämligen koppla in frivilligorganisationerna för att göra handfasta uppgifter. T.ex. har också studieorganisationerna kopplats in för att sköta undervisningen i svenska för invandrare. Vips försvann kön till svenska för invandrare! Det visar att man har en annan flexibilitet i frivilligorganisationerna.
Herr talman! Det är bra att det görs speciella projekt. Det är helt klart att så sker, och det är mycket positivt. Där är vi överens. Men det är uppenbart att det brister i den mer kontinuerliga processen. Låt mig koncentrera mig på själva handläggningen av olika ärenden. Om de som arbetar ute på fältet och kommer i kontakt med enskilda ärenden upplever att de inte får svar, varken på skrivelser eller vid muntliga kontakter, är det någonting som är fel. De får inte svar utifrån den kunskap som de har i exempelvis krishantering. Jag tycker att det vore naturligt att man lyssnar på de kunskaper som de människor har som kommer nära flyktingarna, med den situation vi har i dag. En annan sak är den länderkunskap som många kyrkor och andra frivilligorganisationer har. De säger att det är likadant på det området. Man bryr sig inte om att lyssna på dem och deras kunskaper. Man vänder sig bara till de officiella kanalerna. Det måste vara något fel när det ligger till så. Jag måste fråga invandrarministern: Är det ändå inte så att det brister i hanteringen av enskilda ärenden när det gäller frivilligorganisationernas möjlighet att vara med?
Herr talman! Jag tror alltid att man kommer att känna att det brister i möjligheten att överlämna information och ha kontakter. Jag tror att det alltid kommer att finnas önskemål om att det skall bli bättre. Jag har träffat representanter för frivilligorganisationer och kyrkor. Jag har sagt till dem att de, i den mån de har uppgifter, länderkunskap och annat, skall lämna över dem. Jag har bett dem att se till att våra myndigheter som behandlar de enskilda ärendena får tillgång till detta. Jag har talat med Utlänningsnämndens chef, som ofta träffar representanter för olika organisationer och grupper för att lyssna på vad de har att säga. Det är en viktig del i informationen. Det finns andra frivilligorganisationer såsom Amnesty, som på ett mycket förtjänstfullt sätt har internationell kunskap. Amnestys rapporter läses regelmässigt av de handläggare som skall ta hänsyn till enskilda ärenden. Herr talman! Ibland får asylsökande avslag på sina ansökningar. Då vänds det i en besvikelse, om man har engagerat sig mycket i fallet. Det kan också leda till att man tycker att det inte är någon som lyssnar på vad man säger.
Herr talman! Jag kan förstå det. Man måste alltid räkna med att det kan vara så. Men jag tycker att det ligger någonting under ytan som visar att det inte riktigt fungerar på djupet i dessa kontakter, efter vad jag har hört. Det kan vara någon som har varit i kontakt med en flykting och sedan skickat in ett brev om flyktingens situation och fått ett svar som visar att man inte tycks förstå, inte har tillräckligt med kunskap om flyktingens situation. Jag tycker att det vore rimligt att man lyssnar på frivilligarbetarna. Det kan vara muntliga kontakter, om tiden medger. Men det kan också vara djupare kontakter då enskilda ärenden avgörs. Det brister även på regeringens plan. Jag har ett exempel, som jag hoppas är ett olycksfall i arbetet. En av medarbetarna i en frivilligorganisation har skrivit till Kulturdepartementet och ministern själv och fått vänta ett halvår på svar. I detta fall berörde brevet flyktingpolitiken allmänt och inte ett enskilt ärende. Det visar att det finns felaktigheter som måste rättas till.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder för att förhindra att information om avvisade kosovoalbaners identitet överlämnas till serbiska myndigheter. Varje land har rätt att besluta vem man skall släppa in i sitt land. Alla länder har någon form av inresekontroll. Det finns en skyldighet att ta emot sina egna medborgare, men då måste landet ha möjlighet att kontrollera om det rör sig om medborgare eller andra personer som har rätt att resa in i landet. Det sker regelmässigt vid avvisningar från Sverige att destinationslandets myndigheter kontaktas t.ex. för att ordna nödvändiga inresehandlingar för den som avvisas. Om det skulle komma fram uppgifter som tyder på att myndigheterna i den s.k. Förbundsrepubliken Jugoslavien, där Serbien ingår, skulle trakassera återvändande asylsökande, kan det vara skäl att inställa avvisningar. Bara det faktum att myndigheterna där, liksom i de allra flesta länder, vill veta vem som reser in i landet är inte tillräckligt skäl att tro att de här personerna kommer att trakasseras.
Herr talman! Först vill jag tacka kulturministern för svaret. Jag skall ge en mycket kort närhistorik. När problem uppstod med att föra tillbaka kosovoalbaner genom Makedonien, valde man att återföra merparten genom Bulgarien och Rumänien. Då uppstod åter problem, nu med att serberna inte släppte in kosovoalbaner. Efter förhandlingar med restjugoslaviens ambassadpersonal här i Sverige träffades en överenskommelse om att dessa personers pass skulle lämnas in i förväg för fastställande av identitet. Från Mänskliga-rättighets-kommisionen i Kosovo fick vi samtidigt uppgifter om arresteringsorder för ca 700 vapenvägrare. Men hälften av dessa befann sig på flykt. Mot denna bakgrund ställer jag frågan om vi inte underlättar för serberna att jämföra namnen på den arresteringslista som innehåller namn på de personer som vi skulle sända tillbaka. I gårdagens nyhetsrapportering kunde man konstatera att UNHCR:s man i Pristina starkt fördömde just detta förfarande. Anser inte kulturministern att de personer som vi skickar tillbaka riskerar att utsättas för förnedrande och kränkande behandling genom att deras namn lämnas ut? Med anledning av kulturministerns svar vill jag också ställa frågan om förfarandet verkligen är riktigt, att man innan man sänder iväg en person ut ur landet kontaktar hemlandets ambassad. Gäller detta i så fall även för personer från exempelvis Peru och Turkiet? Vidare fick vi genom nyhetsrapporteringen även kännedom om att UNHCR:s man nu hade papper på att en person hade bestraffning att vänta därför att han ansökt om asyl utomlands och därmed vanhedrat sitt land. Det handlade om en person som vi i Sverige hade sänt tillbaka.
Herr talman! Om personer mer regelmässigt riskerar att trakasseras vid återvändandet är det, som jag sade i mitt svar, skäl för våra myndigheter att ta hänsyn till detta vid asylprövningen. Vid själva avvisningstillfället är det mycket riktigt så, som Berith Eriksson här säger, att den serbiska ambassaden här i Stockholm ville ha samtliga pass för kontroll av identitet. Jag har i dag sent på förmiddagen fått uppgift om att ambassaden inte längre kräver att alla pass skall lämnas in, eftersom man nu har fått förstått att det är en omfattande uppgift. Det tar lång tid att hinna kontrollera om dessa personer verkligen är medborgare i den s.k. Förbundsrepubliken Jugoslavien. Därmed har man återgått till den gamla ordningen, nämligen att om de svenska polismyndigheterna bedömer att passen i fråga är i ordning så behöver man inte göra denna passgranskning i Sverige utan i stället, som är brukligt vid resor, vid gränsen.
Socialförsäkringsutskottet behandlade i sitt betänkande 1993/94:SfU14 frågorna som gällde anhöriganknytning. Problemet har två sidor. Den ena är att männen ofta kommit hit som asylsökande och under den mycket långa väntetiden hunnit bilda familj.
Herr talman! Genom nyhetsrapporteringen i går, som jag tidigare nämnde, kunde man konstatera att kulturministerns sekreterare Hallerby framhärdar i sin uppfattning att fängslanden och misshandel sker godtyckligt och att man kunde fortsätta att återsända kosovoalbaner.
Äktenskapet eller samboförhållandet har inte betraktats som tillräckligt seriöst eller ''icke haft tillräcklig varaktighet''.
Men godtyckligheten när det gällde bestraffning för personer som ansökt om asyl ligger i om myndigheterna får kännedom om att en person ansökt om asyl utomlands. Genom att överlämna passen i förväg underlättar vi ytterligare för de serbiska myndigheterna. Den senaste uppgiften när det gäller återsändandet, Birgit Friggebo, är att den serbiska gränskontrollen inte brydde sig om de handlingar som var utfärdade vid den jugoslaviska ambassaden, utan man vägrade åter att släppa in personer som vi försöker föra in i Serbien.

Herr talman! Maud Björnemalm har frågat mig om jag är beredd att, om ett ärende överlämnas till regeringen av Invandrarverket eller Utlänningsnämnden, medverka till att de som före den 1 januari 1993 kommit till Sverige och som en tid tillbaka lever tillsammans under äktenskapsliknande former kan få uppehållstillstånd av humanitära skäl i det ursprungliga asylärendet eller efter en ny ansökan. Invandrarverket och Utlänningsnämnden är självständiga myndigheter. Det vore fel av mig som statsråd att uttala mig om ärenden där myndigheterna själva har att besluta om skäl för överlämnande till regeringen föreligger eller inte. Som Maud Björnemalm känner till är det olika kriterier som måste vara uppfyllda enligt lagen för att den här typen av ärenden skall kunna bifallas. För dessa kriterier redogjorde jag här i kammaren under en interpellationsdebatt förra veckan. Det är varken möjligt eller klokt av mig att uttala mig om utgången i ärenden i vilka samtliga omständigheter inte är kända.
Herr talman! Jag tackar Birgit Friggebo för svaret. Jag kände inte till att en interpellationsdebatt ägde rum i fredags. Min fråga, om statsrådet är beredd att medverka till en praxisändring, har sin grund i att vi i utskottet har diskuterat frågan om anknytningsärenden. Vi hade, när vi behandlade regeringens skrivelse om invandrar och flyktingpolitiken, väckt en rad motioner som berörde anhöriginvandring. Dessutom har vi fått ett brev från en förening i Stockholm som kallar sig Återföreningen. De har också uppvaktat utskottet och berättat om sina problem och hinder när det gäller möjligheten att leva tillsammans med sina män. Flera av dessa kvinnor har träffat sina män under den tid de varit asylsökande. Eftersom asylbehandlingen har tagit väldigt lång tid har de hunnit bilda familj. De har inte haft riktigt klart för sig hur en asylansökan och en anknytningsansökan behandlas. Många har trott att de måste vänta tills asylansökan är behandlad innan de kan ansöka på grund av anknytning, så här finns tydligen uppenbara brister i informationen. När de sedan, efter att ha fått avslag på sina asylansökningar, ansöker om anknytning blir de inte trodda av myndigheterna, trots att de kanske har levt tillsammans sedan ett par år. Männen måste då lämna Sverige för att göra ansökan från sitt hemland, om de nu törs åka dit, eller bege sig till ett annat land i Europa. Samtliga i utskottet tycker att detta är fullständigt absurt, eftersom man med säkerhet kan säga att dessa män kommer att få återvända till Sverige på grund av anknytning.
Herr talman! När det först gäller personer som ännu inte har fått sitt slutliga beslut har regeringen aviserat, vilket vi också gick igenom ingående vid interpellationsdebatten i fredags, att vi avser att snabbt lägga en proposition till riksdagen. Den innebär att man, om det är uppenbart att det blir bifall, skall kunna ansöka av anknytningsskäl här i Sverige. Man skall alltså inte behöva åka tillbaka till sitt hemland för att göra ansökan för att sedan komma tillbaka hit. Denna fråga har vi tagit itu med snabbt. Vi har t.o.m., i stället för att skicka ut ärendet på en stor remissrunda, anordnat en hearing för att en proposition skall komma så snabbt som möjligt. För de personer som har fått sin ansökan slutligt behandlad är det fråga om en särskild åtgärd när det gäller s.k. ny ansökan. När det gäller ny ansökan har riksdagen ganska nyligen behandlat frågan om vilka kriterier som skall gälla och hur lagstiftningen skall utformas.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att regeringen handlar snabbt i den här frågan, men faktum är ändå att lagen inte kan träda i kraft förrän den 1 januari 1995. Vad händer med de här familjerna under tiden? Vi vet att många av kvinnorna och barnen mår dåligt. Min fråga var ju om invandrarministern, om ett ärende överlämnas till regeringen, skulle kunna tänka sig någon form av amnesti för de här männen, liknande den amnesti som beviljades för barnfamiljer. Dessa män har fått avvisningsbeslut, och de som finns kvar i Sverige har gått under jorden och lever i ständig skräck för att polisen skall hitta dem och avvisa dem från Sverige. Polisen gör naturligtvis också det om man finner männen. Många kan inte avvisas till sitt hemland, därför att de blir där fråntagna sina pass, och de kan inte därifrån göra ansökan om anhöriganknytning till Sverige. Kvinnorna mister sina män, och barnen mister sina fäder.
Fru talman! Regeringen har inte några andra möjligheter än vad Invandrarverket och Utlänningsnämnden har när det gäller att tillämpa de lagar som finns. Regeringens uppgift är ju att se till att ändra lagstiftningen om det finns brister på något ställe. Det är det vi nu är i full färd med att göra, och vi kommer ganska snart att lämna en proposition till riksdagen om att ändra de här förhållandena.
Fru talman! Det var inte något svar på min fråga. Faktum är att Birgit Friggebo i massmedia tidigare har sagt när det gäller bl.a. ryska judar, att om hon fick ett ärende överlämnat från Invandrarverket eller Utlänningsnämnden skulle hon kunna tänka sig att ändra praxis. Då kan jag inte förstå varför det skulle vara så svårt att ändra praxis i den här frågan.
Fru talman! Jag har aldrig begärt att få in sådana ärenden, men det överlämnades ändå ett ärende, som handlade om bedömningen av situationen i ett land. Det finns inte föreskrivet i förarbeten eller i lagar och förordningar hur en sådan bedömning skall ske. När det gäller anknytningsärendet och kriterierna i asylärendet finns det en praxis fastlagd, som har sin grund i förarbetena i lagstiftningen. Där sägs att man skall ha sammanbott i ett år, att man skall ha gemensamma barn eller att man skall vara gravid. Det är omständigheter som gör att man kan få stanna på grund av anhöriganknytning här i Sverige utan att åka hem.
Fru talman! Vi har talat om det för dessa kvinnor, och de hävdar med stor bestämdhet att varken Invandrarverket eller Utlänningsnämnden tar någon hänsyn till det. Vi har också fått bevis för att man inte tar hänsyn till det. Men vi får väl i utskottet göra som tidigare, dvs. fortsätta våra diskussioner om hur vi skall kunna lösa den här frågan.
Fru talman! Är det inte så att Maud Björnemalm själv är ledamot av Utlänningsnämnden? Det är ju där som den yttersta praxisen fastställs. Det är en omväg att gå via riksdagen, om Maud Björnemalm anser att Utlänningsnämnden inte tar hänsyn till lagstiftningen och förarbetena i den.

Fru talman! Håkan Strömberg har frågat om och när jag tänker vidta åtgärder för att ett miljöskyddsärende från 1983 angående verksamheten vid Aspa Bruk i Olshammar snarast skall komma till ett avgörande. Frågans formulering antyder att ett visst ärende skulle ha blivit liggande i väntan på prövning i elva års tid. Så är alls inte fallet. Sedan 1983 har tvärtom såväl Koncessionsnämnden som regeringen vid ett flertal tillfällen prövat frågor om tillstånd och villkor för verksamheten vid bruket. Det nu aktuella ärendet för Aspa Bruk har överklagats från Koncessionsnämnden för miljöskydd till regeringen. Ärendet kom in till regeringskansliet i april 1994 och är för närvarande föremål för beredning. Som Håkan Strömberg väl vet är jag förhindrad att föregripa regeringens kommande prövning.
Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret på min fråga. Jag har inte påstått att ärendet skulle ha legat i elva år hos regeringen utan att ha blivit behandlat. Jag har till miljöministern översänt en sammanställning över de 33 gånger som ärendet har varit föremål för behandling. Det har varit uppe tre gånger på regeringssammanträde och fem gånger i Koncessionsnämnden. Mönstret är detsamma, nämligen att det begärs in nya handlingar, att det fattas beslut och att beslutet överklagas. Företagets vd Bengt Unander-Scharin har sagt till mig att man inte har mera handlingar att sända in, att man har anlitat de främsta miljöexperterna, som har gjort olika utredningar, men att det nu inte finns mer att göra. Jag hade åtminstone trott att miljöministern skulle tycka att det har gått så lång tid att ett beslut nu måste fattas. Jag begär inte att miljöministern skall avgöra beslutet. Det är de handlingar som ligger till grund för ärendet som skall vara avgörande. Man kan tänka sig hur det är för en industri som måste driva sin verksamhet på dispens i elva år och inte får ett besked. Vi skall då komma ihåg att Munksjö AB nog tillhör dem som har ålagts de största miljökraven bland massaindustrier i världen och som också har uppfyllt kraven. Både de anställda och företagsledningen är väl medvetna om hur värdefullt det är att man skyddar Vättern som rekreationsområde, inte bara för dem själva utan också för människor i framtiden. Jag vill ändå fråga hur miljöministern anser att det här ärendet skall handläggas. Skall man hålla på i elva år innan man är färdig och kan fatta beslut?
Fru talman! Jag tycker att det är en i högsta grad berättigad frågeställning. Jag vill dock ge litet av bakgrunden till varför systemet fungerar på det här sättet. Ärendet har behandlats under flera regeringar, så vi kan vara ganska avspända i vår diskussion. Koncessionsnämnden skall vid prövning av ansökan tillämpa miljöskyddslagen. Lagen syftar till att skydda miljön mot förorenande utsläpp och andra störningar. Utgångspunkten för lagen är att den som utövar miljöfarlig verksamhet skall vidta de åtgärder som är tekniskt och ekonomiskt möjliga och dessutom är miljömässigt motiverade. Det är självklart att kraven ställs speciellt högt i detta fall, eftersom det handlar om Vättern, som är en insjö och är särskilt känslig. Kraven fastställs individuellt för varje anläggning, och det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande för hur kravnivån bestäms. Den bästa tillgängliga tekniken i Sverige eller utomlands skall användas. Det är väl därför man har undersökt så mycket som möjligt, för att komma fram till vad som är bästa tillgängliga teknik vid varje tidpunkt. Det här förändras ju över tiden. Avsikten är att teknikens landvinningar från tid till annan skall utnyttjas vid ändringar i villkoren för verksamheten. Lagen lägger ett stort utredningsansvar på bolaget. Frågan är då om detta är fullföljt. Jag vill slutligen konstatera att resultat har uppnåtts. Dynamiken är betydande på ett sådant här område. Det visar sig att den bästa tillgängliga tekniken har förändrats över tiden, och de utredningskrav som har ställts och som är mer eller mindre preciserade har också visat sig vara framgångsrika. Vättern är inte vilken recipient som helst, utan en sjö som är särskilt känslig. Då kan vi titta på vad man har uppnått. Bara från 1988 fram till 1994 har utsläppen av klorerade ämnen minskat från 2,0 kilo till ca 0,5 kilo per ton massa. Det är en av förutsättningarna och ett av strävandena med lagen och hanteringen, och här har vi uppnått resultat. Men någon gång måste detta ärendes behandling avslutas.
Fru talman! Någon gång måste detta ta slut, sade ministern. Det tycker också jag. Jag anklagar även den socialdemokratiska regeringen. Man behandlade detta ärende i sju år. Nu har det snart gått ytterligare fyra år -- det senaste riksdagsbeslutet fattades 1991. Och det har ännu inte hänt någonting under den här regeringsperioden, annat än att man har begärt in nya uppgifter. Det är klart att det då blir nya överklaganden. Så kan ett sådant här ärende pågå praktiskt taget hur länge som helst. Visserligen kan man under tiden komma fram till andra lösningar, men man borde ändå tänka på de människor som jobbar under dessa förhållanden och inte får något slutgiltigt besked. Det är stora investeringar på gång i Olshammarsfabriken, men man vågar inte genomföra dem, trots att det just nu är lämpligt att sätta i gång sysselsättningen, bygga ut, bygga om och effektivisera företaget. Det är detta som är det stora problemet.
Fru talman! Jag vill bara nämna att det senaste regeringsbeslutet i det här ärendet fattades av den förra regeringen dagarna efter det förra valet, den Håkan Strömberg har lämnat in. Det är alltså först nu, i april 1994, som vi i denna regering efter en del omgångar och utredningskrav har fått ta del av ärendet. Jag vill inte utlova något exakt datum -- det kan man inte göra i den här typen ärenden -- men vi har självfallet ingen anledning att förhala det. Vi tycker att bruksföretaget i fråga har uppnått väldigt viktiga resultat under den här perioden, som jag medger har varit lång.
Fru talman! Efter mina år i jordbruksutskottet kan jag miljölagstiftningen ganska väl. Jag vet att man kan ge tillstånd med ett förbehåll om att man kan gå in och ändra tillståndet om det kommer fram ny teknik till rimliga kostnader. Det hade varit bättre än att bara använda sig av koncession. Även om det var den förra regeringen som fattade beslutet har det ändå inte hänt någonting. Så man kan ju inte säga att den här regeringen är särskilt handlingskraftig när det gäller den här frågan. Men jag hoppas att miljöministern nu tar itu med frågan på allvar och att vi får ett beslut.
Fru talman! Bara en liten notering: Vi har alltså inte haft ärendet uppe till behandling förrän nu under den senaste månaden, det vill jag återigen understryka. Vi kan naturligtvis inte uppvisa någon handlingskraft förrän vi har ett ärende att behandla. Som vi båda vet att om en miljöfarlig verksamhet bedöms vara tillåtlig, men det råder osäkerhet om de miljömässiga störningarna, kan frågan om villkoren för ett eller flera utsläpp utfärdas på prövotid. Det innebär att frågan kan hanteras litet mera flexibelt.

Fru talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig vilka initiativ jag nu är beredd att ta för att komma till rätta med de allvarliga problem som präglar miljösituationen i Öresund. Låt mig börja med att kommentera påståendena om att kontrollen av vattenmiljön i Öresund är synnerligen bristfällig. Jag delar inte denna uppfattning. Öresund är föremål för ett omfattande mätprogram. Såväl Öresunds vattenvårdsförbund, Naturvårdsverket och SMHI som danska myndigheter gör mätningar i Öresund av bl.a. Vad gäller syrehalten i Öresund varierar den mellan olika år och under vissa perioder har låga syrehalter uppmätts i djupområdena i Öresund, vilket beror både på naturliga variationer under året och på avrinning av närsalter från Danmark och Sverige samt på inströmning av bottenvatten från Nordsjön med högt närsaltinnehåll. Det har vidtagits ett flertal åtgärder för att minska närsalttillförseln till haven. Utsläppen har minskat kraftigt men effekterna av dessa åtgärder är möjliga att avläsa först om flera år. Jag kan som exempel på åtgärder nämna de internationella åtagandena för Östersjön och Nordsjön som också gäller Danmark där länderna utfäster sig att reducera närsaltutsläppen med 50 %. Det finns också ett direkt och nära samarbete mellan kommuner på bägge sidor av sundet samt mellan länsstyrelser och centrala myndigheter vad gäller Öresunds miljö. Jag tycker att det är viktigt att följa upp fastställda mål. Det är min avsikt att ge Naturvårdsverket i uppdrag att bedöma om ytterligare åtgärder behövs för att uppnå målen.
Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret på frågan. Det enorma intresse som har fokuserats kring den föreslagna och omdiskuterade förbindelsen över Öresund och de många regeringsturerna kring denna förbindelse har undanskymt de stora skador redan pågående verksamheter inom jordbruket och industrin har åsamkat Öresunds vattenmiljö. För detta bär naturligtvis den sittande regeringen och inte minst dess miljöminister ett stort ansvar. Särskilt stort blir ansvaret när problembilden är tydlig och när det tillgängliga beslutsunderlaget vad gäller miljöförbättrande åtgärder är synnerligen omfattande och konkret. I Öresund breder ett ökenliknande landskap ut sig på sina ställen. Oacceptabelt höga halter av tungmetaller och organiska miljögifter har uppmätts i bottensedimenten. Varje år vräks över Den specifika belastningen av näringsämnen är större i Öresundsområdet än i närliggande farvatten. De förhöjda närsaltshalterna orsakas därtill i mycket hög grad av lokala källor såsom vattendragstransporter från jordbruket och industriutsläpp. Vattenkontrollen utförs av förorenarna själva, vilket har lett till mycket stark kritik från bl.a. Malmös, Landskronas och Helsingborgs kommuner. De har helt underkänt det nyligen föreslagna kontrollprogrammet. Eftersom det finns förslag till åtgärder framlagda av en mycket gedigen utredning, Miljödelegation Västra Skåne, är det av stort intresse att få veta vilka åtgärder miljöministern tänker vidta med anledning av de förslag som tar fasta på att det behövs en annan organisation, bl.a. ett Skånes havsvärn. Varför har ingenting gjorts åt dessa förslag? När tänker Olof Johansson ta itu med dessa problem?
Fru talman! Bengt Silfverstrand tangerar ett av de väsentligaste problemen för den här regionen. Han konstaterar indirekt att marginalerna är mycket små i denna del av Öresund och i Öresund som helhet. Det är ju det som är bakgrunden till att vi med utomordentlig noggrannhet granskar broprojektet. Det går inte att lyfta bort detta ur sammanhanget. Det handlar ju om hur mycket det är möjligt att ytterligare belasta miljön med i denna del av Sverige och av Danmark. Detta är vårt gemensamma ansvar. Det är det som är bakgrunden till att varje noggrann prövning av vattengenomströmning, av salt och syrehalter och av annat som har med sedimentspill och muddringar att göra självfallet måste tas på största allvar. Därmed har jag svarat på den fråga som Bengt Silfverstrand avslutade med. Om ytterligare åtgärder behövs för att uppnå målen är jag beredd att ge Naturvårdsverket ett sådant uppdrag. Det är inte korrekt att säga att det är förorenarna själva som genomför kontroller. Naturvårdsverket är inte någon förorenare utan det är i hög grad den övervakande myndighet som statsmakterna använder sig av för att det skall bli så korrekta och oväldiga resultat som över huvud taget är möjliga. Därutöver har den svenska regeringen tagit initiativ till två olika utredningar som skall göras tillsammans med Danmark. Den ena utredningen skall utarbeta ett gemensamt regionalt miljöprogram. Tyvärr har danskarna gjort detta avhängigt av att det blir ett ja till bron. Därför har denna utredning inte kunnat sättas i gång. Den andra utredningen gäller de bekanta kolverkens utsläpp i regionen och
Fru talman! Vi behöver inte diskutera bron här, eftersom vi har precis samma uppfattning. Jag har energiskt försökt att förhindra bron och i stället arbetat för en annan lösning. Nu handlar det om de problem som finns. Den tidigare socialdemokratiska regeringen utfärdade med stöd av miljöskyddslagen 8 § a generella föreskrifter till skydd för särskilt föroreningskänsliga vattenområden. Det gäller t.ex. Ringsjön och Laholmsbukten. Sedan utvidgades dessa bestämmelser till att omfatta inte bara vatten utan också luft. I en proposition som den socialdemokratiska regeringen lade fram 1987/88 pekade man just på västra Skåne med bl.a. Skälderviken och Öresund som särskilt föroreningskänsliga. Det finns nu ett underlag som har gått på remiss, i vilket det ingår konkreta förslag om bl.a. marinreservat. Min fråga till Olof Johansson är då: Varför har ingenting gjorts under tre år för att genomföra åtministone något av dessa förslag? Det måste ändå vara en relevant fråga, och jag ber Olof Johansson att besvara den.
Fru talman! Det handlar om att se helheten. Åtgärder är vidtagna, även om de inte alltid är baserade på just den utredning som Bengt Silfverstrand nämner. Det vidtas ständigt miljöåtgärder inom den här aktuella regionen. Jag avslutade mitt svar genom att säga att om det behövs ytterligare åtgärder för att nå de mål som är uppsatta, kommer åtgärder att vidtas. Jag har också sagt att Naturvårdsverket i så fall kommer att få det uppdraget.
Fru talman! Det var inget svar på frågan varför ingenting har gjorts åt Miljödelegation Västra Skånes mycket konkreta förslag. I Danmark har man ett kontrollprogram som är fem gånger så omfattande som dessa nätprogram. Olof Johansson påstår att det görs mycket och att förhållandena är relativt tillfredsställande. Jag kan bara peka på de färska remissvar som tre kommuner har avgivit med anledning av de kontrollprogram som Öresunds vattenvårdsförbund genomför. ''Det kontrollprogam som ÖVF föreslagit är helt otillräckligt för att spegla miljöförändringar i vårt dynamiska Öresund'', säger Miljönämnden i Helsingborg. ''Det samordnade programmet har snarast utgjort ett hinder för nödvändig kontroll av verksamheten än hjälp'', säger Miljönämnden i Landskrona. ''Länsstyrelsen bör inte fatta beslut om att genomföra programmet. I stället bör ett samråds och utredningsarbete påbörjas för att uppnå en helhetslösning på all marin kontrollverksamhet i Öresund'', säger man. Detta bör Olof Johansson känna till. Vad föranleder det för åtgärder att de tunga undersökningsorgan som finns inte klarar av sina uppgifter?
Fru talman! Jag har redan svarat på frågan. Jag konstaterar att frågan skall ses i sitt sammanhang med Danmark. Vi har två stora arbeten i gång parallellt med Danmark som gäller hela det regionala miljöprogrammet för Öresundsregionen. Det handlar om utsläppen till luft från de koleldade kraftverken på den danska sidan. I båda de här fallen har regeringen tagit initiativ. Det är grundläggande saker. Det är inte fråga om att mäta mera eller inte. Det handlar om att angripa problemen vid källan och att göra det gemensamt nordiska grannar emellan. Den uppgiften är stor, och den har vi tagit itu med. Det andra är att de mål som satts upp tidigare -- som jag utgår från att också Bengt Silfverstrand är medveten om -- skall naturligtvis kontrolleras. Detta är jag beredd att göra. Naturvårdsverket är det organ om skall göra det.
Fru talman! Olof Johansson säger att det inte är fråga om att mäta mera. Han har alltså en diametralt annan uppfattning är de experter som nu har reagerat mot bristerna. De säger nämligen att ett av problemen är att det är för få mätstationer i området och att de inte är relevanta. De ligger inte utanför de stora utsläppspunkterna vid de stora och förorenande industrianläggningarna, bl.a. Supra i Landskrona. Det är ett märkligt påstående av miljöministern. Naturvårdsverket svarar på ett brev från 1991 av frivilligorganisationerna och Öresundsfonden först 1994. Man säger: fr.o.m. budgetåret 1995/96 kommer länen att finansiera regional miljöförvaltning via statsbudgeten. Då är min fråga till Olof Johansson: Kommer man att avsätta ökade resurser för att klara denna grannlaga uppgift? Tänker Olof Johansson, om han får fortsatt förtroende, ta itu med det omfattande och seriösa material som Miljödelegation Västra Skåne lade fram och som kom lagom till den borgerliga regeringens tillträde och hamnade på miljöminister Johanssons bord?
Fru talman! Jag kommer att göra allt som står i min makt för att förbättra och skydda miljön i det här området. Det är detta som hela prövningen av broförbindelsen och koncentrationen av människor i en regionen handlar om. Jag trodde att vi var överens om att ha en kritisk attityd. Det är synd att det parti som Bengt Silfverstrand representerar inte har agerat därefter. Det räcker inte med att mäta. Det är åtgärderna som räknas. Jag har redan i svaret anmält att om målen inte uppfylls, får Naturvårdsverket i uppdrag att komma med ett förslag om ytterligare åtgärder för att målen skall uppnås. Självklart spelar det mindre roll vad man hittar på i regionen om man samtidigt förstör miljön genom stora anläggningar med oöverskådliga konsekvenser. Det är därför vi tar litet tid på oss för att, tillsammans med danskarna, granska miljöpåverkan i regionen. Också utsläppen från danska energianläggningar granskar vi tillsammans.

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat mig om regeringen fattat något beslut till stöd för att valet av ort för förvaring av kärnbränsleavfall skall styras av hänsyn till behovet av sysselsättning. Svaret på frågan är nej. Den frågeställningen har mig veterligen aldrig behandlats vare sig av riksdagen eller av någon regering. program för forskning och utveckling angående kärnkraftavfallets behandling och slutförvaring kan man i stället utläsa att det enbart är säkerhets och strålskyddsfrågor som skall vara avgörande när beslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall skall fattas.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Det var ett klart och bra besked. En del fattiga kommuner med hög arbetslöshet tar nu initiativ på det här området. Malå och Storumans kommuner har beslutat att hos SKB ansöka om att genomföra en s.k. förstudie i respektive kommun. SKB säger att förstudierna är en del av den första etappen i lokaliseringsprocessen. Man har skrivit ett avtal med SKB. I avtalet står det bl.a. att kommunen skall utse ordförande i styrgruppen och i referensgruppen. Det ger intryck av ett blandat beslutsfattande i dessa frågor. Då är det tämligen sannolikt att närings och sysselsättningsaspekter kommer in i sammanhanget. Då är min fråga: I den här situationen måste det väl vara SKB som ytterst bestämmer, om det skulle uppstå oenighet med kommunen?
Fru talman! Jag vill inte kommentera det enskilda avtalet. Men det förefaller av Bengt Hurtigs beskrivning och den bild som jag själv också har att man från SKB:s sida avser att aktivt involvera kommunen i ansvaret och beslutsfattandet. SKB har friheten att själv välja metoder för hur man vill ta sitt producentansvar. Det här är faktiskt början på det producentansvar som vi i dag diskuterar i kretsloppssammanhang, så som det formuleras en gång på 70-talet. Jag var själv med då och kan konstatera angående friheten att själv söka sig fram när det gäller tekniska metoder och att göra förundersökningar, dvs. att undersöka olika tänkbara lokaliseringar av slutförvar, att SKB har ansvaret. Det är det ansvaret man nu försöker fullfölja i det här fallet. Det här visar dock också en annan sak, som jag vet att Bengt Hurtig är medveten om, nämligen att det är viktigt man håller på rollerna, att kommunen har möjlighet att värja sig om kommunen inte är beredd att ställa upp. Jag är anhängare av ett fortsatt kommunalt veto av bl.a. det här skälet. Det är svårt att stå emot påtryckningar av olika slag. Det är samma problematik vi har när det gäller miljöfarligt avfall och hur det skall hanteras mellan OECD-länder och icke OECD-länder. Den som inte har någonting vill ibland ha pengar för att ta på sig obehaget av att ta emot miljöfarligt avfall. Men det är inte detta som är grunden. I forskningsoch utvecklingsprogrammet har vi klart lagt fast att hanterings och förvaringsmetod skall handla om säkerhet och strålskyddsfrågor. Det skall redovisas och vara avgörande -- ingenting annat. Om man skulle välja lokalisering av förvar efter något slags fattigdomskriterium, skulle man hamna helt snett.
Fru talman! Det är bl.a. detta som Kommunförbundets jurister har varit inne på. De säger att avtalet faktiskt är civilrättsligt bindande. Det innebär att kommunen inte kan ensidigt dra sig ur avtalet. Om kommunen häver avtalet kan kommunen drabbas av skadeståndsskyldighet, säger Kommunförbundets jurister. Det är inte möjligt att uttömmande ange vilka ersättningsposter som kan bli aktuella. Här får man intrycket av att SKB redan utövar en påtryckning på kommunen. Man kan tänka sig att i nästa valperiod kan andra majoritetsförhållanden och därmed andra uppfattningar uppstå i kommunen när det är väl känt under vilka förhållanden som slutförvaret skall ske. I ett sådant fall har den nuvarande kommunledningen dragit på sig ett avtal. Jag kan förstå att det kan vara svårt att kommentera den situationen. Men man får onekligen intrycket att här håller SKB en styrande hand gentemot kommunen.
Fru talman! När vi begär att SKB skall komplettera sitt forsknings och utvecklingsprogram från 1992, skall de redovisa de kriterier och metoder som kan bilda underlag för val av lämpliga platser för slutförvar. Det är regeringsbeslutet. Beslutet fattades i slutet av förra året. Rapporten skall komma in till SKI senast den 1 juli i år. Då får vi en diskussion kring valet av kriterier. Det är viktigt. En diskussion bryter upp meningsfullheten i varje civilrättsligt bindande avtal -- om avtalet inte stämmer med de förhållanden som finns i den kommun som avtalet har slutits med.
Fru talman! Det är naturligtvis med stort intresse vi ser fram emot vad rapporten kommer att innehålla. Det kanske också bör påpekas att avtalet har träffats utan att grannkommunerna har varit inblandade. Eftersom kommunen ligger i inlandet måste transporten av avfallet gå genom grannkommunerna. Det måste vidare ske omlastningar i hamnar som ligger i andra kommuner. Detta faktum pekar på att det borde finnas ett centralt ansvar för hur undersökningen och förstudierna fördelas och går till. Alla parter skall kunna komma in med synpunkter innan en lösning drivs igenom som kanske visar sig vara i strid med folkopinionen och där andra hänsyn än säkerhet kan ha spelat in.
Fru talman! Det råder inget tvivel om att ansvaret för de slutliga besluten är placerat centralt. Det är Statens kärnkraftsinspektion, Strålskyddsinstitutet och i sista hand regeringen som har beslutanderätt i sådana sammanhang. Även riksdagen kan naturligtvis komma in i bilden i fråga om hur regeringen skall hantera frågan. Det råder inget tvivel om var, till sist, beslutskapaciteten finns i ett sådant avgörande. Däremot är SKB skyldigt att bereda ärendet på vägen fram.

Fru talman! Berndt Ekholm har frågat mig om den nuvarande regeringen kommer att lägga fram någon proposition med konkreta förslag till ökad användning av ekonomiska styrmedel som miljöskatter/avgifter. Berndt Ekholm påstår att regeringen inte har varit särskilt aktiv för att utveckla och öka användningen av ekonomiska styrmedel. I kompletteringspropositionen våren 1992 lades i en särskild bilaga fram ''En samlad strategi för ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken''. I senaste budgetpropositionen skrevs åter en separat bilaga, Uthållig utveckling, om vikten av en hållbar ekologisk utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv. Till de ekonomisk--politiska målen har lagts att miljöskulden inte får öka. Genom sitt arbete med analys av hur miljöhänsyn kan och bör integreras i den ekonomiska politiken har regeringen lagt grunden för ett nytt tänkande i miljöpolitiken och den ekonomiska politiken. I detta syfte har Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet fått i uppdrag att utveckla ett system för gröna räkenskaper. Jag vill också nämna det beslut om direktiv till en kommitté som skall utreda förutsättningarna för att lägga förslag till en ökad miljörelatering av skattesystemet. Dessutom pågår flera utredningar som skall ge förslag till införande av nya eller förbättring av befintliga ekonomiska styrmedel. Exempel på detta är avfallsskatt samt miljöklassning av fordon och drivmedel. Regeringen har därutöver i ett flertal fall beslutat om införande av nya avgifter och skatter samt höjning av nivåerna på befintliga skatter och avgifter. Här kan nämnas höjningen av CO2 Särskilt effektiv har differentieringen varit mellan blyad och oblyad bensin, som lett till att blyad bensin i stort sett försvunnit från marknaden, samt miljöklassningen av dieselolja, där användningen av den sämre dieseloljekvaliteten kraftigt minskat. På riksdagens bord ligger dessutom för närvarande förslag om att bredda NOx-avgiften till att omfatta även mindre energiproduktionsanläggningar.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det var som vanligt många utredningar men få konkreta miljöavgifter som miljöministern kunde peka på. Jag tycker faktiskt att det är anmärkningsvärt att den borgerliga regeringen har haft en så låg profil angående ekonomiska styrmedel. Detta är speciellt mot bakgrund av den ideologi som regeringen företräder med marknadsstyrning och inte minst av den kritik som de borgerliga ägnade sig åt mot s-regeringen för några år sedan. Mot bakgrund av att s-regeringen införde många styrmedel hade man kunnat förvänta sig att det skulle hända litet grand under den borgerliga tiden. Men saker och ting har uteblivit. Jag kan gå så långt som att säga att de borgerliga har svikit sina vallöften. Varje år har regeringen tagit upp dessa frågor i regeringsförklaringen. Senaste gången nämnde regeringen en ökad användning av ekonomiska styrmedel. S-regeringen satsade naturligtvis mycket på administrativa styrmedel. Under inte minst 80-talet genomfördes en hel del satsningar på ekonomiska styrmedel. När jag skulle förbereda mig här kom jag fram till att åtminstone ett femtontal åtgärder infördes under 80-talet -- kanske någon under 70 talet. Det är förvånansvärt att regeringen -- om jag har räknat rätt -- endast har lyckats införa en avgift. Det är en kadmiumavgift på handelsgödsel. I övrigt är det fråga om några små korrigeringar på bl.a. Jag tycker att det är konstigt att regeringen inte har tagit chansen, när regeringen nu företräder denna syn på marknaden, att införa fler miljöavgifter. Jag vill fråga miljöminister Olof Johansson följande. Borde inte regeringen, mot bakgrund av vad man företräder, ha åstadkommit mer under dessa tre år än en serie utredningar?
Fru talman! Berndt Ekholm har valt den vanliga partipolitiska polemiska tonen. Jag skall inte falla in i samma stil. Men låt mig säga att det tog nio år för den socialdemokratiska regeringen innan MIA tillsattes, dvs. Miljöavgiftsutredningen. Vi hade tjatat hela decenniet om att det var nödvändigt att följa upp det största beslut som hade fattats i Sverige, nämligen att avgiftsbelägga kärnkraftsavfallet. Det skedde under den tidigare icke-socialistiska regeringen i slutet av 1970-talet. Det finns ingen anledning för oss att stå tillbaka för den socialdemokratiska fördröjningspolitiken. Låt mig för fullständighetens skull räkna upp en rad av de åtgärder som jag inte hann med i mitt frågesvar. kadmium-batterier har utvidgats. Miljöavgiften för blybatterier har höjts. Skillnaden i bensinskatt mellan blyad och oblyad bensin har ökats, vilket jag nämnde tidigare. En miljöavgift för kadmium i handelsgödsel har införts. Kväveoxidavgifterna har breddats och omfattar nu även mindre anläggningar. Det utarbetas nu ett förslag inom regeringskansliet till miljöklassning av bensin och kommer att presenteras inom kort. En utredning har tillsatts för att vidareutveckla miljöklassning av fordon som använder dieselbränsle. En utredning har tillsatts för att utreda sätt att gynna källsortering, dvs. avfallsskatt. Vi har dessutom en avgiftsmöjlighet inom ramen för kretsloppsarbetet. En parlamentarisk utredning om skatteväxling skall tillsättas. Vad gäller koldioxidskatten och energiskatterna innebar omläggningen att energiskatterna höjdes med 600 miljoner kronor per år, att koldioxidskatten höjdes från 25 till 32 öre per kilo koldioxidutsläpp och att industriföretag på grund av krisen fick en skattesänkning från 25 öre till 8 öre per kilo koldioxidutsläpp. Eftersom taket för koldioxidskatten samtidigt togs bort, innebär detta en höjning för vissa företag och en sänkning för andra. Att taket togs bort gjorde också att styrningen blev mera effektiv, eftersom företagen tidigare inte behövde betala någon koldioxidskatt alls när taket väl var passerat. Detta är en rad av exempel. Jag kan ge fler, men det kan räcka med dessa.
Fru talman! Flertalet av de exempel som miljöministern räknar upp är miljöskatter som har införts under den socialdemokratiska regeringstiden men som man har gjort justeringar i. Det anmärkningsvärda är att förmågan har brustit när det gäller att komma på nya områden att sätta in avgifter på. Om inte de borgerliga i opposition hade varit så aktiva och kritiserat socialdemokratin, tycker jag att man hade kunnat finna sig i detta, men denna kraftiga kritik, som miljöministern också försöker återknyta till, gör det litet förvånande att det inte varit möjligt t.ex. att sätta in fler miljöavgifter. Man har faktiskt också avskaffat en hel del sådana inom exempelvis jordbruket och skogsbruket. Man har där minskat skattebelastningen och t.o.m. helt tagit bort vissa avgifter, exempelvis skogsvårdsavgiften, som hade naturvårdsinslag. Detta kan väl ändå inte innebära att man stärker detta miljöpolitiska instrument.
Fru talman! Jag vill återkomma till vad som hände under den socialdemokratiska tiden, eftersom den jämförelsen tydligen är så viktig för Berndt Ekholm. Det tog alltså sex år innan en utredning tillsattes. Därefter åtgick ett par år för utredande och remissbehandling, och förverkligandet kom i slutet av den period om nio år som socialdemokraterna var i regeringsställning. Det är riktigt att skattereformen 1990-1991 var viktig ur denna synpunkt, men den innehöll minsann både bra och dåliga inslag ur miljöstyrningssynpunkt. Vi konstaterade att mycket av det planerade ikraftträdandet av ekonomiska styrmedel i övergången mellan 80-talet och 90-talet inte hade förverkligats, och det första som vi gjorde när de hade varit i kraft en tid var att tillsätta den utvärderingsutredning som vi har aviserat och som Berndt Ekholm åberopar i sin fråga. Vi vill se hur de ekonomiska styrmedlen har fungerat i verkligheten, så att vi därefter skall kunna gå vidare. Detta är en självklarhet i all sansad politisk verksamhet.
Fru talman! Det som här är viktigt är om det finns någon kraft i utvecklingen. Jag tycker att det hela har stannat av. Miljöministern hänvisar till MIA-utredningen, men det är faktiskt så att det under den socialdemokratiska regeringstiden löpande infördes en hel serie avgifter. Vi väntade inte på någon MIA-utredning, utan verksamheterna drevs parallellt. En mycket viktig fråga i detta sammanhang är skattereformen, som miljöministern själv tog upp. Man kan säga att den var första steget i något som möjligen skulle kunna liknas vid en skatteväxlingspolitik. Sedan har regeringen aviserat den utredning som miljöministern har pekat på, och regeringen har lagt fram omfattande direktiv för dess arbete. Jag har läst dessa direktiv, och jag måste säga att de är mycket svårgenomträngliga. Jag är litet rädd för att denna utredning aldrig skall komma fram till något resultat. Jag vill ställa en fråga med anledning av denna utredning. Direktiven antogs den 10 mars. Det har nu gått två och en halv månad, och enligt den information som jag har är utredningen ännu inte tillsatt. Varför? Visar inte detta att regeringen inte bedömer dessa frågor som tillräckligt viktiga?
Fru talman! Det innebär att vi är noggranna i vårt arbete. Direktiven är antagna, utredningen är på väg att tillsättas och så kommer att ske inom kort. Regeringens åtgärder har tydligen varit för många och stora, eftersom ni socialdemokrater har röstat emot flera av dessa. Så var det när det gällde bensinskatten. Där vågade ni inte fullfölja den krisuppgörelse som hade träffats. Detsamma gällde viktiga delar av indexregleringen inom ramen för saneringsprogrammet, och det gällde även beträffande kraftvärmebeskattningen, vars effektivisering ni gång på gång har förhalat och försenat. Nu har det äntligen träffats en överenskommelse om ett initiativ i skatteutskottet, men det är synd att det skall behöva fördröjas på detta sätt. Det fanns här regeringsförslag, vilka så småningom har accepterats i sina huvuddrag, men med försening.
Fru talman! Det är bra om denna utredning tillsätts, och jag hoppas verkligen att den kommer att arbeta snabbt. Jag är efter att ha läst direktiven faktiskt uppriktigt orolig för att den kommer att bli en långbänk. Vi är inte betjänta av för mycket utredande utan mera av handling på det här området. Jag tycker att vi kan göra ganska mycket. Men jag vill inte säga att utredningen inte kan ha en viss vikt, eftersom den berör just skatteväxlingen. Miljöministern räknar upp ett antal frågor om olika avgifter. Låt mig då peka på något som jag tycker är mycket konstigt. Om man skall utveckla miljöavgifter borde man inte skära ned dessa så som skett. Man har exempelvis skurit ned koldioxidskatten och har tagit bort skatter som har miljöeffekt inom jordbruket, både på bekämpningsmedel och på handelsgödsel. Jag tänker här på prisregleringsavgifterna. Man har också tagit bort skogsvårdsavgiften i skogsbruket. Ger inte detta felaktiga signaler? Skall vi bygga ut de ekonomiska styrmedlen, kan det inte vara riktigt att slopa dem som vi redan har.
Fru talman! Man skall aldrig vara statisk när det gäller denna typ av instrument. Man skall avläsa resultaten, se hur det fungerar och var man kan vara framgångsrik. När det gäller skogsvårdsavgiften vet Berndt Ekholm lika väl som jag att det riktats stark kritik mot dess inriktning på byggande av skogsbilvägar etc. Avgifter kan vara mycket trubbiga instrument, och de här hade inte den rätta inriktningen. I stället har vi nu en konvention om biologisk mångfald, och vi har lagt fram en proposition på det området. Vi har i detta sammanhang också andra styrinstrument som vi använder. Vi har likställt naturvårdsmålet och produktionsmålet i skogsbruket och även där lagt ett ökat ansvar på producenterna. Det en mycket större framgång för miljön än någonsin en avgift. Prisregleringsavgifterna är ett konkurrenshämmande instrument, och vi är dessutom mycket framgångsrika på det området. Det är resultaten som skall tala. Vi håller på att för andra gången halvera användningen av bekämpningsmedel i svenskt jordbruk, och det är internationellt unikt.

Fru talman! Berndt Ekholm har frågat om regeringen avser att ta initiativ till tillsättandet av en kommission för det fortsatta uppföljningsarbetet efter 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling, UNCED. Regeringen arbetar aktivt på hemmaplan med lämnar regeringen en redogörelse för en rad aktiviteter som görs och planeras. Riksdagen har ställt sig bakom dessa i sitt beslut med anledning av proposition nr 111. Uppföljning och genomförandet av Riobesluten är uppdrag riktade till hela samhället och till alla människor. Alla grupper i samhället måste känna delaktighet i strävan mot en hållbar utveckling, i samförstånd. UNCED-uppföljningen är därför en högt prioriterad politisk fråga i Sverige, och regeringen avser att även fortsättningsvis svara för den löpande och övergripande samordningen. Dessutom anser regeringen att Miljövårdsberedningen skall ha som uppgift att utveckla uppföljningen av Riobesluten i det svenska samhället. Detta har riksdagsmajoriteten ställt sig bakom. Beredningen gör redan detta genom en rad åtgärder. Jag avser som ordförande i Miljövårdsberedningen att inbjuda riksdagspartierna, organisationer och folkrörelser till möten om den fortsatta uppföljningen av Riokonferensens beslut, både i Sverige och i det internationella samarbetet. Jag har i information till riksdagen den 22 oktober 1992 redogjort för min syn i frågan. Jag underströk då vikten av att sprida det nationella uppföljningsarbetet. En ny byråkratisering kan skapa intryck av att arbetet koncentreras. Jag vill i stället lägga vikt vid att helheten sammanfogas. Detta är också Miljövårdsberedningens uppgift i uppföljningen av UNCED.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern också för det här svaret. Jag hoppas att vi kan vara ense om att miljöproblemen har en sådan karaktär och omfattning samt är så svåra och så vitt spridda att de kräver en långsiktig stabilitet i besluten. Det är lätt att miljöpolitiken kommer i konflikt med åtgärder mot den ekonomiska krisen, med kampen mot arbetslösheten och med annat på det politiska området. Jag tycker att detta sammantaget visar att miljöfrågorna i dag har den karaktären att det krävs en nationell samling och samarbete bl.a. över blockgränserna. Vi har från socialdemokratisk sida i regeringsställning drivit detta på olika sätt, och vi var också initiativtagare till Nationalkommittén för Vi sade redan innan Riomötet att vi var angelägna om att få en uppföljning som var snarlik förberedelsearbetet, därför att vi trodde att det skulle gynna miljöarbetet i landet. Regeringen valde att passa och sade: Sedan, men inte nu. Även riksdagsmajoriteten sade för inte så länge sedan: Senare, när arbetet fortskridit ytterligare, kan det finnas anledning att överväga tillskapandet av en särskild kommission för det fortsatta uppföljningsarbetet. Samtidigt har man hänvisat till Miljövårdsberedningen, vilket också miljöministern gör. Det är bara det att Miljövårdsberedningen har en helt annan ställning och en helt annan funktion. Det är positivt om partier och andra kan bli inbjudna till möten i samband med Miljövårdsberedningens arbete, men kommissionens uppgift skulle ju vara mycket bredare än så och skulle kunna ge kraft åt miljöpolitiken, något som verkligen skulle behövas i den tid som vi nu lever i, med de problem som vi möter. Jag tycker att det här har dragits i långbänk av den borgerliga majoriteten och den borgerliga regeringen. Jag tycker att den här frågan har misskötts. Nu är det kanske för sent. Jag skulle vilja fråga miljöministern: Varför har det varit så svårt att komma till beslut, att ge ett klart besked? Varför skall man alltid hänvisa till ''Inte nu, men senare''? Är det inte ett ganska konstigt förfaringssätt?
Fru talman! Nej, det har en mycket enkel förklaring. Man skall ha en mycket klar arbetsuppgift för att välja den typ av kommission som Berndt Ekholm förordar. Jag tycker också att det var riktigt. Jag förordade i hög grad att man hade en nationalkommitté inför de stora konferenserna, de som är startpunkter eller länkar i en lång kedja. Det kan gälla annat än UNCED och Riomötet. Men det är självklart att man, när det kommer till den konkreta uppföljningen, kan välja mer flexibla former. Det är precis det vi har gjort. Jag tog med mig en del av det material som finns på det här området och som handlar om vårt nära samarbete med kommunerna i det här landet. av landets kommuner beslutat att inleda lokal Agenda 21-verksamhet. 160 av kommunerna är bekräftade, men under hand bedömer man att siffran är ca 200 i dag. Det här har vi använt vid regionala konferenser runt om i landet för att driva på utvecklingen. En del av det arbete som har genomförts i Miljövårdsberedningens regi har jag med mig här: Vår uppgift efter Rio, Vår gemensamma uppgift. Om de olika områdena handlar Hur vi arbetar vidare. Jag hade själv i förra veckan i New York anledning att presentera Towards sustainable development in Sweden, som är en översättning för den internationella publiken av vårt arbete här hemma. Den gjordes i samband med att Nu har vi tagit upp handel och miljö, eftersom det kommer att vara en stor fråga efter GATT och med den nya World Trade Organization och en rad andra rapporter som är uppföljning av UNCED. Detta har alla tillgång till. Dessutom har vi haft rader av seminarier, öppna möten och diskussioner inom ramen för Miljövårdsberedningen.
Fru talman! Det råder inget tvivel om att Miljövårdsberedningen har varit aktiv och gjort ett hedervärt arbete. Jag har själv kunnat ta del av en del. Det är jag helt överens med miljöministern om. Men det är inte det frågan gäller. Frågan gäller huruvida vi genom ett samarbete i hela nationen -- med näringsliv, fackföreningsrörelse, forskare och debattörer, över blockgränserna -- skulle kunna göra miljöpolitiken en tjänst och nå bättre resultat. Jag tycker att regeringens resultat i miljöarbetet visar att vi lever i en sådan tid, på grund av den ekonomiska krisen bl.a., att vi hade varit betjänta av ett starkare samarbete över blockgränserna i uppföljningen av Riomötet. Så sker ute i kommunerna, precis som miljöministern säger, i det lokala Agenda 21-arbetet. Där jobbar man på mycket bred bas, med alla politiska partier i gemensamma arbetsgrupper. Regeringens egna remisser från olika ambassader pekar på att man i andra länder jobbar på det här sättet. Men regeringen kan inte själv samla sig till detta samarbete för uppföljning av Riomötet, trots att Riobeslutet hänvisar till ett sådant samarbete. Det förstår inte jag.
Fru talman! Det är viktigt att ha en mycket konkret uppgift när man samlar sig, som Berndt Ekholm säger. Jag har själv tidigare erfarenheter från regeringskansliet av hur det här kan fungera. Jag har i hög grad varit bärare av de här idéerna. Jag har varit ordförande i en datadelegation med just den här inriktningen. Men den 1982 tillkommande socialdemokratiska regeringen tyckte inte om konstruktionen. Det finns väl ingen enhetlig uppfattning över tiden på den socialdemokratiska sidan om hur man skall hantera sådana här saker. Ibland är det bra, ibland är det inte bra. Jag har sagt mig att det är lika bra att låta startsträckan för uppföljningen redovisas öppet och öppet inbjuda till diskussioner om frågan i Miljövårdsberedningens regi. Därefter, när vi får mycket konkreta tidpunkter för nya stora internationella avstamp, kan vi med särskilda möten eller en kommission samla oss inför dem. Det handlar naturligtvis om kommande CSD
Fru talman! Jag menar att det nog är ett riktigt förhållningssätt att vara kritisk till varje form av samarbetsgrupper som skapas. Det skall man givetvis vara. Men jag tycker att det här finns ett motiv. Utöver det jag säger om den ekonomiska krisen och de svårigheter som finns när det gäller att driva miljöpolitik i dag -- vilket är ett övergripande skäl till att man skulle ha sökt det här samarbetet -- är att vi faktiskt har konkreta uppgifter i samband med uppföljningen av Riomötet. Vi har mängder av konkreta uppgifter att välja ut, som vi hade kunnat koncentrera oss på tillsammans. Vi har också förberedelser för uppföljningsmötet till detta möte, som kommer 1997, och som man bör starta i god tid. Där är det mycket viktigt att Sverige är aktivt. Jag menar att det skulle vara en styrka för miljöarbetet om man kunde arbeta med det breda anslag som jag pekar på, och som jag ibland har förstått att miljöministern själv är intresserad av. Jag undrar: Är det möjligen så att det är andra partier i regeringen som inte är så intresserade av det här samarbetet? Det tycks vara svårt inte bara på det här området, utan också på andra områden att få till stånd ett blocköverskridande samarbete inom angelägna områden. Är det möjligen på det sättet?
Herr talman! Det finns ingen anledning att inveckla sig i några partipolitiska abrovinkar i en sådan här fråga. Mötet 1997, som Berndt Ekholm nämnde, är ett typiskt internationellt stort uppföljningsmöte, där generalförsamlingen är inkopplad. Dessförinnan har vi ett antal CSD-möten. Inför en sådan övergripande genomgång och utvärdering av Agenda 21, där jag hoppas att vi har ett fullständigt underlag från våra svenska kommuner, är det självklart att man bör bjuda in till ordentliga förberedelsemöten. Men det är viktigt att ha det här konkreta sättet att hantera saker och ting på så att det inte bara blir partmöten, utan att man har en konkret uppgift som man kan samla sig inför. Det är den modellen som har valts i olika sammanhang: inför Rio, inför olika befolkningskonferenser, inför habitatkonferenser etc. Jag tycker att uppföljningen inför 1997 passar väl in i det mönstret.
Herr talman! Uppföljningen av Riomötet var i många länder, också i skrivningarna i Agenda 21, sådan att man markerade att det var angeläget att få till stånd en mycket bred uppföljning, inte något som bara begränsades till regeringens domäner utan med ett engagemang från hela samhället. Med hela samhället menar jag också hela den parlamentariska delen av samhället. Där tycker jag att man har fått en konkret anmodan. Det finns sådana konkreta uppgifter. Det är olyckligt att man inte har tagit dem till vara. Jag kan inte ta mig ur misstanken att det inom regeringen har funnits delade meningar om man verkligen skulle vara beredd till ett samarbete med oppositionen. Det har faktiskt på många andra punkter varit ett genomgående drag att den borgerliga regeringen inte har velat samarbeta. Det finns några få undantag. Det var den stora krisuppgörelsen om ekonomin som vi hade hösten 1992, men annars har det i stort sett varit omöjligt. Jag tycker att det är olyckligt när politiken får en sådan utformning på områden som är särskilt angelägna, och det är miljöpolitiken i dag.
Herr talman! Jag hoppas att jag har visat att jag inför Rio fullföljde arbetet i den nationalkommitté som fanns när jag tillträdde. Jag tror inte att det var någon, i varje fall inte under tiden arbetet pågick, som kritiserade det gemensamma arbete som utfördes där. I varje fall fick jag aldrig den typen av kritik. Jag fullföljde den modellen. Det tänker jag också förorda framöver, när vi har sådana här stora saker som ligger väl definierade framöver, så att man vet exakt hur uppgiften ser ut. Det stämmer väl med det mönster som har använts på det internationella området tidigare. Det tänker jag fullfölja. Det är min inriktning.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att under innevarande mandatperiod förelägga riksdagen en proposition om miljöbalk. Regeringens lagrådsremiss om en miljöbalk är för närvarande föremål för Lagrådets granskning. När denna granskning är avslutad kommer propositionsarbetet att fortsätta. Regeringen siktar på att i enlighet med regeringsförklaringen förelägga riksdagen en proposition med förslag till miljöbalk under mandatperioden.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Som man frågar får man svar, brukar man ju säga. Men det fick jag inte den här gången. Jag hade ju hoppats att miljöministern skulle säga att regeringen inte kommer med ett förslag om miljöbalk till riksdagen. Det kan ju tyckas märkligt. Om man är miljöpolitiker, som jag är, borde man vara angelägen om att miljölagstiftningen samlas i en miljöbalk och att den därmed skärps och ses över så att samhällets miljöskydd kan förbättras. Jag är angelägen om att vi samlar miljölagstiftningen i en miljöbalk. Men det finns flera anledningar till att jag tycker att det vore fel att lägga fram förslaget nu. En av dem är att vi befinner oss alldeles i slutet av en mandatperiod, vilket gör att det kommer att bli nästkommande riksmöte med nyvalda riksdagsledamöter som får på sitt bord att behandla ett så omfattande förslag oerhört snabbt, omedelbart efter det att riksmötet öppnats. Jag tycker att det vore olyckligt. Det betyder också att regeringen måste skynda på och brådska fram förslaget för att hinna lägga fram det nu. Det vore olyckligt. Ett annat skäl är att mycket kritik har riktats mot de olika utkast till miljöbalk som har funnits. En del av den kritiken har åtgärdats i det senaste förslaget, det som Lagrådet har fått på remiss, men en del av kritiken kvarstår. Det gäller t.ex. ett så viktigt område som miljökvalitetsnormer. Det är ett nytt redskap som förs in i vår miljölagstiftning. Det sägs i lagen att miljökvalitetsnormer skall finnas, men det är mycket oklart hur de skall användas. Olika myndigheter skall beakta dem i sin verksamhet. Men vad betyder detta ''beakta''? Miljökvalitetsnormerna skall utgå från vad människors hälsa och naturen tål, men, säger man i texten kring hela förslaget, när det gäller åtgärderna med anledning av normerna skall man göra avvägningar mellan ekonomi och teknik. Det hela är mycket oklart. Det är mitt skäl för att vädja till miljöministern att låta lagförslaget vila, så att det ges större möjligheter att se över det ytterligare en gång.
Herr talman! Vi har inte forcerat fram det här arbetet. Vi visste att vi hade den här typen av arbetsuppgifter med utgångspunkt från den parlamentariska kommitténs arbete. Vi har på ett mycket noggrant sätt inhämtat remissvar under lång tid. Därefter har vi tagit ordentlig tid på oss för att bereda förslagen i regeringskansliet. Därefter har vi remitterat det hela till Lagrådet. Det är självklart att lagrådsgranskningen skall ta den tid den tar. Mitt svar i formfrågan om tidtabellen baseras alltså på en bedömning av de senaste uppgifterna från Lagrådet. Om de tar längre tid på sig kommer tidtabellen inte att hålla. Det är självklart att de försöker att göra ett så bra jobb som möjligt. Den här typen av uppgift -- att skapa en hel balk av, i det här fallet, elva olika lagar -- är en besvärlig lagstiftningsuppgift. Det är kanske den största lagstiftningsuppgift som regeringen över huvud taget har haft under den här valperioden. Jag har ingen åstundan att driva fram detta onödigt snabbt. Jag tycker att man skall respektera att det är en process där det växer fram ett förslag som förhoppningsvis blir allt bättre efterhand. Sedan kan vi ha olika värderingar av innehållet i sak. Jag går inte in på den debatten i dag, även om Annika Åhnberg frestar mig att göra det. Nu handlar det om att respektera att den här typen av lagstiftningsuppgifter tar lång tid. Jag tror att det bara är en fördel om riksdagen har god tid på sig i början av en period. Dessutom ingår det övergångsbestämmelser och organisatoriska förslag i tidtabellen. Det gäller t.ex. ett förslag om en miljöombudsman och många andra saker som samtidigt skall in i tidtabellen. Det är viktigt att man inte gör avkall på detta.
Herr talman! Jag delar definitivt uppfattningen att det är bra om man har gott om tid på sig. Men riksdagen har ju inte gott om tid på sig bara för att den får det här förslaget när riksmötet nyss har sammankallats. Det blir snarare tvärtom. Många av ledamöterna kommer förmodligen att vara nya, och eftersom det alltid i början av en ny mandatperiod är många frågor som finns att behandla tror jag att det är en nackdel att en sådan här stor och viktig fråga kommer alldeles i början av nästkommande mandatperiod. När en proposition kommer till riksdagen rullar processen på. Det finns en tid för motionsbehandling och det finns en ungefärlig tid för utskottsbehandling. Det går inte för riksdagen att behandla frågan på samma noggranna sätt och med samma goda tidsmarginaler som det gör för regeringen. Jag tänker inte heller gå in på de delade meningar som kan finnas i sakfrågor. De finns, och jag är rätt övertygad om att hur bra miljöbalk vi än får kommer aldrig någonsin alla i detta land att vara fullständigt överens om innehållet i den. Jag vill bara betona att det inte är något nederlag om det inte kommer en miljöbalk under den här mandatperioden. Det är bättre att det får ta sin tid och bli ett så gediget arbete som bara är möjligt.
Herr talman! Det är också min inställning. Därför har jag inte drivit på det här arbetet mer än vad resurserna tål. Det viktiga är att det blir en så bra produkt som möjligt, att Lagrådet tar den tid på sig som de behöver för att granska det och att regeringskansliet har gjort på samma sätt. Sedan har vi satt upp detta i regeringsförklaringen som en viktig uppgift under valperioden. Jag delar inte Annika Åhnbergs uppfattning om detta. Jag tycker att det är en fördel. Om jag vore riksdagsledamot skulle jag välkomna möjligheten att få motionera vid två olika tidpunkter, dels i slutet på den här perioden, dels i början på nästa. Då har man hela sommaren på sig att läsa miljöbalken. Det vore väl trevligt.
Herr talman! Av egoistiska skäl skulle jag naturligtvis tycka att det vore särskilt trevligt. Mina chanser att skriva någon motion till den här miljöbalken försvinner ju i och med att den här mandatperioden upphör. Men just det faktum att vi den här sommaren passerar gränsen mellan mandatperioderna och att det är en ny riksdag som har att behandla den till hösten gör att jag tycker att det finns skäl att låta hela processen ta sin tid och i stället komma med förslaget till riksdagen i höst. Jag är nöjd med det svar jag har fått att miljöministern delar min uppfattning att det viktiga är att det här förslaget blir så genomarbetat som möjligt. Det viktiga är inte vilken regering som får en fjäder i hatten genom att ha lämnat förslaget. Det viktiga är att vi alla, när beslutet en gång är fattat, med stolthet kan säga att detta är ett gediget arbete som ger oss bättre redskap i det fortsatta miljöskyddsarbetet.
Herr talman! Jag vill göra en liten kort notering till, så att det inte glöms bort. Jag tycker också att det är en fördel om man tydligt och klart kan få en folklig förankring kring ett utarbetat dokument som någon står för. Vi har ett val. Vi skall inte glömma bort att vi lever i demokrati. De här frågorna är visserligen svårgenomträngliga och många hinner och orkar inte läsa igenom den här sortens materia, men det kan inte vara något fel om detta leder till en debatt under valrörelsen. Det handlar om folklig förankring. Det har hänt så många gånger tidigare att detta inte har varit möjligt eller helt enkelt har undvikits. Jag tycker att det vore ytterligare en positiv faktor om man lyckades med det.
Herr talman! Tyvärr är min erfarenhet av valrörelser snarare den att man bör se till att de frågor man vill ha en seriös, lågmäld och noggrann debatt om hamnar utanför den s.k. valrörelsen. Jag tycker att debatten blir allt mindre seriös och konstruktiv ju närmare valet man kommer. Men det är min allmänna uppfattning.

Herr talman! Ulla Pettersson har frågat mig om regeringen har någon samlad bild av miljösatsningarna i Öst och Centraleuropa och när den i så fall kommer att redovisas för riksdagen. Svaret på frågan är att en skrivelse innehållande en redovisning av insatserna på miljöområdet i Central och Östeuropa kommer att lämnas till riksdagen denna vecka.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret och konstatera att jag har uppnått syftet med min fråga. Jag borde kanske ha tjatat ivrigare. Det är väl aningen genant, det borde i varje fall vara genant, för regeringen att det utskott i riksdagen som har hand om miljöfrågor -- det utskott som genom bl.a. Centerns idoga arbete inte får lov att kallas miljöutskottet -- måste tigga och be för att få fram de uppgifter som vi länge har begärt. Från socialdemokratiskt håll begärde vi att få fram de här uppgifterna i förra miljömotionen, vi begärde dem i samband med klimatpropositionen, och vi har begärt dem på nytt i januari i år. När jag under den allmänpolitiska debatten frågade miljöministern om detta fick jag samma svar som vi har fått hela tiden, nämligen att regeringen har ett grepp om det här, att man nog kan redovisa det och att en redovisning kommer snart. Miljöministern sade då att han nog skulle kunna fixa det här. Nu har det också i det här fallet visat sig att miljöministern inte är någon riktigt bra fixare, vilket väl också har framgått av svaret på de tidigare frågorna. Jag kan inte låta bli att fråga varför det har dröjt så länge innan vi nu får den här redogörelsen; jag litar på att den kommer nu. Jag skall inte ge mig in på att recensera något som jag inte har sett, men eftersom jag kommer att ha lämnat riksdagen innan det blir tillfälle att diskutera ärendet, vill jag nu ställa en fråga. Vi har från socialdemokratiskt håll begärt dels en samlad redogörelse för vad som har skett med de pengar som har beviljats, dels ett samordnat program för arbetet i Östersjöregionen, om jag använder det begreppet, vilken strategi man alltså har. Min andra följdfråga blir därför: Innehåller den aviserade skrivelsen båda de delarna?
Herr talman! Jag är naturligtvis rörd intill tårar över det intresse som Socialdemokraterna som parti nu visar för de här frågorna. Det intresset var något mediokert när den borgerliga regeringen tillträdde.

Innehållet i den här skrivelsen är naturligtvis sådant som brukar finnas i skrivelser, dvs. det finns inga förslag till beslut. Om sådana förslag hade funnits, hade det varit en proposition. Jag förnekar på det bestämdaste att vi har försökt förhala ärendet, ingen har gjort det. Vad det handlar om är att vi under valperioden i vanlig ordning redovisar vad vi har gjort inom ramen för de stora satsningar som vi gör och att göra sammanställningen så fullständig som möjlig. Jag tror, jag hoppas i varje fall, att Ulla Pettersson kommer att finna att skrivelsen är ganska detaljerad. Jag har korrekturexemplaret av skrivelsen med mig, och här finns en bilaga som innefattar så mycket detaljer att det räcker för flera kvällars läsning. Dessutom tar vi i skrivelsen upp i stort sett vartenda projekt, utom något, där vi av utrymmesskäl har komprimerat och sammanfattat. Det här är en mycket omfattande redogörelse, och de huvudsakliga rubrikerna rör som sagt hela
Herr talman! Miljöministern behöver inte bli rörd intill tårar därför att jag bryr mig om Östersjöns miljö. Jag bor mitt i Östersjön, och jag tror inte att miljöministern kan ifrågasätta mitt engagemang i de frågorna. Eftersom statsrådet vill påminna mig om vad som har hänt tidigare får väl jag i min tur påminna statsrådet om att utvecklingen i östra delen av Europa faktiskt inte har stått still under de senaste åren. Det har hänt ganska mycket, vilket självfallet också måste avspegla sig i de svenska kontakterna med dessa länder. Det var inte alldeles självklart vad för slags samarbete vi skulle ha med staterna på andra sidan Östersjön förrän en bit in på 90-talet. Statsrådet säger också att svaret på den här frågan inte har förhalats. Vore jag företrädare för den borgerliga majoriteten i jordbruksutskottet, skulle jag vara väldigt besviken. I jordbruksutskottet har det -- såvitt jag förstår efter kontakter med departementet -- nämligen sagts att de här redogörelserna skulle ha kommit mycket tidigare. Dessutom lovade statsrådet faktiskt mig i början på februari att han skulle ''fixa det här'' åt mig.
Herr talman! Det är precis vad jag har gjort. Eftersom det här är en skrivelse och en redogörelse krävs det ingen mer omfattande handläggning i riksdagen, och alltså är det ett ärende som är lämpat just för avslutningsfasen av riksdagsperioden. Jag är ganska stolt över det arbete som vi har hunnit med. Det arbete som utförs är alltid otillräckligt, det är självklart, men det är i varje fall på årsbasis räknat volymmässigt mer än tre gånger större än vad den tidigare regeringen åstadkom under den tidigare valperioden. Jag påstår inte att allting borde ha hunnits med tidigare, men jag kan nämna sådana konkreta exempel som att vi nu har arbetat fram ett Östersjöprogram i vilket det krävs 150--200 miljarder bara för att rätta till de hundra värsta utsläppskällorna, och det är klart att de pengarna inte finns tillgängliga hur som helst. Vad det handlar om nu är att vi arbetar internationellt, tillsammans i Norden, i Europa och i världen, för att mobilisera mer resurser. Det är den strategi som vi arbetar efter.
Herr talman! Det är ju just av den anledningen att vi har gjort de satsningar som vi har varit överens om som det vore bra med en samordning. Det handlar om en mängd olika utgiftsslag och anslagsposter, och det är därför som det har varit utomordentligt svårt att göra sig en klar bild av saken. Det jag kritiserat är naturligtvis inte att regeringen nu kommer med den här redogörelsen -- jag tycker att det är alldeles utmärkt bra -- utan vad jag kritiserar är att man under ett par års tid har sagt att detta har gjorts, att detta finns i departementet, men att man inte har kunnat redovisa det för riksdagen. Det är min kritik. I övrigt ser jag i hög grad fram emot att få läsa den här redogörelsen när den äntligen kommer.

Herr talman! Eva Johansson har ställt två frågor till mig angående föräldrainflytandet i skolan och den nya läroplanen. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Den övergripande målsättningen för de senaste årens skolreformer har varit att flytta skolans kraftfält från relationen mellan statlig och kommunal skolförvaltning till den mellan skolans professionella och hemmen. Den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, där föräldrar och elever ges ett större ansvar och beslutsutrymme, är en viktig milstolpe i denna utveckling. Jag citerar ur läroplanen: ''Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har.'' Vidare framgår att skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling: ''Skolans arbete måste därför ske i samarbete med hemmen.'' Läroplanen understryker också vikten av att undervisningsmålen ständigt prövas, att resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas: ''Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.'' Under avsnittet Bedömning och betyg framgår att läraren skall ''med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov''. Det åligger slutligen rektor att utveckla formerna för samarbetet mellan skolan och hemmen och för föräldrarnas information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ. Jag kan inte se att förtydligande skrivningar kan behövas för att betona vikten av föräldrars inflytande i skolan. Läroplanen är enligt min uppfattning klar och entydig. Arbetet med att tillsätta en utredning för att stärka elevers och föräldrars inflytande i skolan pågår. En särskild utredare kommer att utses inom den närmaste veckan. Arbetet beräknas pågå under hela hösten. Först därefter kan det bli aktuellt att återkomma till riksdagen.